Herr talman! Dess bättre är det sällsynt att vi här i kammaren får lyssna till en sådan sällsam blandning av orealistiska föreställningar och världsfrånvänd bedömning av vad som är möjligt. När herr Nilsson säger att han inte kan acceptera konjunkturutvecklingen som ett motiv för en neddragning av sysselsättningen i ett statligt företag, så försöker han lyfta sig själv i håret. Skall andra principer gälla för statliga företag än de som gäller för privata? Skall inte en avsättningssituation som den vi nu befinner oss i sätta sin prägel på dispositionerna inom statliga företag liksom de gör inom de privata? I så fall hamnar vi ju i det fullständigt orimliga. Jag utgår ifrån att den princip som härvidlag gällde för den tidigare regeringen också måste gälla för den nuvarande, nämligen att de statliga företagen måste ta hänsyn till de ekonomiska realiteterna. Om så inte sker hamnar vi i ett fullständigt orimligt läge. När det sedan gäller de frågor som herr Nilsson har ställt, så grundar de sig på en missuppfattning beträffande vad man rent konstitutionellt kan fråga ett statsråd om. Jag är naturligtvis angelägen om och förutsätter att såväl statliga som privata företag följer gällande lagstiftning. Men jag har ingen kompetens eller möjlighet att gå in och värdera det rättsliga utfallet av de lagar man har stiftat här i kammaren. Vad gäller sysselsättning för de anställda kan jag som ansvarigt statsråd inte ge mig in och ifrågasätta avtal som träffas — må vara om det är statsägda företag — för vi har inget ministerstyre här i landet. Kompetensen att träffa avtal har staten delegerat till det ansvariga företagets styrelse. Vad vi kan göra är att på den bolagsstämma där vi väljer styrelse se till att vi får den styrelse vi vill ha. Men att, som herr Nilsson lever i en underlig föreställning om att det är möjligt, ett ansvarigt statsråd skall gå in och ge detaljföreskrifter beträffande hur de statliga företagen skall sköta sina affärsmässiga åtaganden är fullständigt orimligt och främmande för den svenska konstitutionen.

Herr talman! Det är märkligt att industriministern betecknar min interpellation och mitt inlägg som ”världsfrånvänt” när jag vill ta upp frågor som skall leda till att trygga sysselsättningen för de anställda vid Hvilans Mekaniska Verkstad. Staten och ASEA är ju stora företagsenheter, och är det några företag i det här landet som bör kunna garantera sysselsättning så är det staten och ASEA. Det är beklämmande att industriministern går in i frågan med en sådan passivitet. Industriministern säger också att det finns gällande lagstiftning. Men industriministern är ju ytterst ansvarig för de statliga företagen — det kan man aldrig komma förbi. Det sitter också personer från departementet i styrelsen för Karlskronavarvet, som äger Hvilans, så industriministern måste hela tiden vara medveten om händelserna vid Hvilan. Det är egendomligt att industriministern inte ser allvarligare på åsidosättandet av informationsplikten enligt medbestämmandelagen. Man har totalt nonchalerat medbestämmandelagen och har hållit kommunen och länsmyndigheterna helt utanför. Jag tycker att det är allvarligt att inte industriministern ser allvarligare på detta. Industriministern borde tala om att det krävs en skärpning i de statliga företagen, man måste beakta och respektera medbestämmandelagen. Det finns fortfarande goda möjligheter att rekonstruera företaget, och jag tycker att herr Åsling skulle ha engagerat sig mer i frågan och kanske också besökt Hvilans i Kristianstad. Jag tror att de anställda skulle vara mycket intresserade av att få träffa den som är ytterst ansvarig för händelserna där — det är definitivt industriministern, det går inte att flytta över ansvaret på någon annan. Jag anser att Hvilans har en god framtid under en skicklig ledning. De produkter som tillverkas, nämligen lyftdon, bör ha en god efterfrågan i fortsättningen. Jag vill ställa ytterligare en fråga till industriministern. Det står i svaret att överenskommelsen mellan Karlskronavarvet och ASEA är preliminär. Kan jag då få besked när det slutliga avtalet skall tecknas? Det borde industriministern känna till.

Herr talman!

Inledningsvis vill jag göra några klarlägganden. Klassificeringsanstalternas besiktning, den s.k. klassningen, sker för att ge information till försäkringsgivare och befraktare om bl.a. fartygs sjövärdighet. Klassning sker på initiativ av redaren. Klassningen är inte obligatorisk, men i praktiken måste redaren ha fartyget klassat för att kunna driva sitt fartyg kommersiellt. Samtliga passagerarfartyg samt övriga fartyg om minst 100 bruttoregisterton måste genomgå sjöfartsverkets besiktning för att få nyttjas till sjöfart. För att undvika kostsamt och onödigt dubbelarbete har sjöfartsverket genom sjösäkerhetskungörelsen getts möjlighet att godta undersökning som genomförts av vissa klassificeringsanstalter. Denna besiktning — som främst avser fartygsskrov och maskin — kompletteras med sjöfartsverkets egen besiktning i andra delar, innan verket utfärdar certifikat. Förhållandet mellan redaren och klassificeringsanstalten är privaträttsligt. Huruvida ett förbehåll om ansvarsfrihet genom vilket anstalten friskriver sig från ansvar för anställdas fel är giltigt är en domstolsfråga. Hur en domstol skulle bedöma denna fråga vare sig kan eller bör jag uttala mig om. Beträffande klassificeringsanstalter förekommer det ytterst sällan att ett sådant förbehåll behöver åberopas, eftersom klassificeringsanstalternas arbete sällan ger anledning till anmärkning. 195 sjölagen stadgas att fartyg som hålls i drift skall vara sjövärdigt. Ansvaret för att sjövärdigheten upprätthålls, och därmed säkerheten för de anställda, åvilar redaren. Sjöfartsverkets uppgift är att kontrollera att redarna uppfyller sjösäkerhetslagstiftningens krav. Verket svarar för att dess besiktningsverksamhet sköts tillfredsställande. När det gäller fel eller försummelse under besiktningen och ansvaret för bristfällig undersökning utförd av klassificeringsanstalt får jag hänvisa till att det även här ytterst rör sig om domstolsfrågor, som jag inte kan gå in på. Frågan om vem som skall bära det ekonomiska ansvaret vid förluster som uppkommit genom klassificeringsanstalts misstag är alltså sammanfattningsvis av skadeståndsrättslig karaktär och kan endast bedömas av domstol. Det praktiska samarbetet har fungerat bra mellan sjöfartsverket och klassificeringsanstalterna. Jag vill dock avslutningsvis säga att förhållandet mellan dem, som ju — som har framgått av vad jag tidigare har sagt — handlar om en tillsynsverksamhet som primärt tar sikte på sjösäkerheten och därmed bl.a. på de ombordvarandes säkerhet, formellt kan behöva regleras närmare. Enligt vad jag har erfarit kommer sjöfartsverket därför att i samråd med klassificeringsanstalterna se över formerna för samarbetet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Turesson för svaret samtidigt som jag vill tala om att det gör varken mig eller övriga berörda parter klokare eller gladare. Låt oss först slå fast att klassificeringssällskapen av regeringen har godkänts som tillsynsmyndighet och att certifikat som utfärdats efter besiktning har samma giltighet som om det utfärdats av svensk myndighet. Enligt tillämpningsföreskrifterna beträffande lagen om säkerheten på fartyg är sju klassificeringssällskap godkända i Sverige.

De genomför periodiska besiktningar och övervakar reparationer. Besiktningarna avser speciellt skrov och maskin. Sällskapen har alltså oerhört viktiga åtaganden med avseende på de ombordanställdas säkerhet och med avseende på deras rättighet till en så trygg arbetsplats som det är möjligt att få till sjöss. När jag ställer frågan om det är rimligt att få ha en fritagningsklausul, hänvisar statsrådet till ett privaträttsligt förhållande, som råder mellan redare och sällskap och till att ansvaret för anställdas misstag är en domstolsfråga. Jag anser att det är en ansvarsfråga för svensk myndighet och att det från statsrådets sida är alltför lättvindigt att avfärda frågan på detta sätt. Betyder människors liv och säkerhet så litet att frågan kan avgöras av redare och domstol? Anser statsrådet att t.ex. sjöfartsverket skall få ha liknande fritagningsklausuler vid sina besiktningar? Statsrådet säger också i sitt svar att ansvaret för sjövärdigheten och därmed för säkerheten för de ombordanställda åvilar redaren. Det må så vara, men för att kunna ta detta ansvar krävs att både klassificeringssällskapen och sjöfartsverket utför besiktningar och utfärdar certifikat. Om dessa sällskap gör misstag som är ödesdigra och som sätter människors liv i fara, hänvisar statsrådet till att detta är en domstolsfråga, som han här inte vill gå in på. Men det är precis detta jag vill ha svar på. Herr talman! Jag vill nu i korthet redogöra för hur enskilda människor drabbas av dessa, enligt min mening, märkliga luckor i lagen. År 1973 inköpte en familj i Karlskrona ett lastfartyg, M/S Hilas, på 7 000 ton. Familjen fick ett lån på 465 000 kr. och reparerade fartyget. Detta tog ca två år. För klassningen av fartyget svarade klassificeringssällskapet Germanischer Lloyd i Hamburg. Den 30 maj 1975 utfärdade sjöfartsverket fartcertifikat för M/S Hilas av Karlskrona. Då hade Germanischer Lloyds inspektör i Karlskrona klassat fartyget i högsta standard, dvs. + 100 A 4 KE. I klartext betyder det att fartyget till 100 96 uppfyllde de sjövärdighetsvillkor som finns inskrivna i Germanischer Lloyds grundbestämmelser och att hon höll klass för s.k. stor kusttrafik och hade förstärkning för gång i is. Sjöfartsverket kontrollerade livbåtar, brandskydd och andra föreskrivna säkerhetsanordningar. Den 20 januari 1976 sprang fartyget läck vid gång i bruten isränna på väg från Stockholm till Norrköping. Med hjälp av länsanordningarna kunde fartyget återvända till Stockholm och ingen människa kom till skada.

Detta är en kortfattad redovisning, herr talman, av hur en fritagningsklausul verkar. Ett litet familjerederi är ruinerat och de drabbade får gå ifrån allt vad de äger. De tvingas att lämna sin lilla verkstad, sitt hus och allt vad de under sin livstid försökt bygga upp. De har följt alla föreskrifter och handlat helt efter lagens paragrafer och har ändå råkat så här illa ut på grund av obegripliga och orimliga fritagningsklausuler. Enligt en artikel i Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning den 21 oktober 1977 påtalar Sjöfolksförbundet, Fartygsbefälsföreningen och Maskinbefälsförbundet det orimliga i att ett klassificeringssällskap skall få undandra sig sitt ansvar när det bevisligen har begåtts grova misstag vid besiktningen. För samtliga förbundsmedlemmar är detta en oerhört viktig fråga, som gäller de ombordanställdas säkerhet, och de är säkert lika missnöjda med statsrådets svar som jag är. Enligt Nautisk Tidskrift nr 8 år 1977 har på senaste ITF-kongressen i Dublin klassificeringsanstalternas ansvar diskuterats. Man konstaterade då att många sjöolyckor som inte berott på kollision eller grundkänning och som krävt många människoliv har haft sin orsak i skador på skrovet. Många av fartygen med dessa skador på skrovet hade giltiga, av klassificeringssällskap utfärdade certifikat. Det är kanske inte så välbetänkt av statsrådet att hänföra hela denna säkerhetsfråga till kategorin privaträttsliga mellanhavanden mellan redare och klassificeringssällskap. Hur många presumtiva flytande likkistor seglar egentligen omkring på haven? Jag har tidigare tagit upp alla de livsviktiga åtaganden som klassificeringssällskapen har och vad de betyder ur säkerhetsoch trygghetssynpunkt för de ombordanställda. Att dessa sällskap samtidigt får åberopa en fritagningsklausul är upprörande. Jag frågar alltså en gång till: Anser statsrådet att detta är rimligt och riktigt och att det stämmer med svensk rättsuppfattning? Vill statsrådet också närmare förklara de sista meningarna i svaret, dvs. vad statsrådet avser med att de ombordanställdas säkerhet formellt kan behöva regleras och vad som kommer att behandlas vid de överläggningar som sjöfartsverket och klassificeringsanstalterna skall ta upp? Till sist anser jag att sjöfartsverket och svenska staten bör ta det ekonomiska ansvaret och reglera ersättningen till det lilla hårt drabbade familjerederiet i Karlskrona. Sjöfartsverket och statsrådet Turesson har andra möjligheter att tala klarspråk med Germanischer Lloyd än ett par människor som oförskyllt har kommit i kläm genom orimliga paragrafer. Jag önskar en kommentar också till denna fråga.

Herr talman! För att börja med det sista vill jag erinra om vad Margot Håkansson sade allra först, nämligen att hon varken blev klokare eller gladare av mitt svar. Det behövs inte så värst mycket klokhet för att förstå att den näst sista meningen i svaret innebär att förhållandet mellan sjöfartsverket och klassificeringsanstalterna, vilket hittills fungerat bra, formellt kan behöva regleras närmare. Den inskjutna satsen om att det ”handlar om en tillsynsverksamhet som primärt tar sikte på sjösäkerheten och därmed bl.a. på de ombord varandes säkerhet” kan ju inte med några som helst rimliga tillämpningar av svensk grammatik hänföras till vad som kan behöva regleras närmare. Avsikten med att använda klassificeringssällskapen för besiktningar äratt utnyttja den sakkunskap som de har för att man därmed skall slippa bygga upp en ganska vidlyftig organisation i sjöfartsverkets regi. Det är en ordning som har varit rådande länge. I nu gällande författning, sjösäkerhetskungörelsen av år 1965, är den införd i I kap. 7 §, och där namnges de klassificeringsanstalter vilkas undersökningar sjöfartsverket godtar som en del av sin egen besiktningsverksamhet. Dessa anstalter har, som jag nyss antydde, stora resurser, de har gott anseende och de anses vara mycket pålitliga. Erfarenheterna visar också att det är ytterst ovanligt att misstag begås av sällskapen. Därför har vi rätt att hävda att dessa sällskap uppfyller sjösäkerhetslagstiftningens mycket högt ställda krav — och de kraven skall vara högt ställda.

Det är på den punkten som vi nu via. sjöfartsverket skall göra en undersökning och utredning.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Turesson för de kompletterande upplysningar som jag har fått. Jag saknar dock ett svar på den viktiga ekonomiska frågan, och jag ser fram mot ett sådant i nästa”inlägg. Jag vet mycket väl att klassificeringssällskapen för det mesta har fungerat bra, men det framfördes stark kritik mot deras sätt att arbeta på UTF-kongressen i Dublin som jag refererade till. Där antogs också en resolution om att man verkligen skulle se över hur klassificeringsanstalterna arbetar. Sällskapens intyg bedöms som om de vore certifikat från svensk myndighet. Eftersom sjöfartsverket inte har tillräckliga resurser och, som statsrådet Turesson säger i svaret, vill undvika kostsamt och onödigt dubbelarbete, använder man klassificeringsanstalternas tjänster. Men då har man också ett medansvar när det händer sådana saker som nu har hänt, även om det, som väl är, inte är vanligt förekommande. Jag vill gärna också ha ett klart besked, statsrådet Turesson, om det i fortsättningen skall få förekomma fritagningsklausuler. Det är nämligen inte enbart Germanischer Lloyd som behöver ses över; jag har tagit uppgift på vilka klassificeringssällskap vi anlitar i Sverige, och det är sju stycken. De fyra största är väl de mest använda, men det finns alltså sju klassificeringsanstalter eller sällskap. Samtliga klassificeringsanstalters fritagningsklausuler är ungefär likalydande — jag har fritagningsklausulerna här. Om man skall undersöka hur det fungerar och om Germanischer Lloyd inte sköter sina åligganden är det viktigt att man också ser över fritagningsklausulerna för alla de andra klassificeringsanstalterna rent principiellt. Det är väl ändå inte rimligt att de skall få utföra ett arbete utan att behöva ta något som helst ansvar för vad som händer och inte heller någon som helst sorts ansvar för sin personal, som gör detta arbete. Jag vill alltså ha ett klarläggande av hur statsrådet Turesson ställer sig till samtliga dessa klassificeringssällskaps fritagningsklausuler. Jag vill veta om statsrådet tänker vidta några åtgärder mot Germanischer Lloyd och om han vill undersöka hur det klassificeringssällskapet har uppfört sig i detta speciella fall, och jag önskar vidare ett svar när det gäller det ekonomiska åtagande som jag slutade mitt anförande med att tala om. Jag skall för säkerhets skull läsa upp den passusen en gång till, ifall statsrådet Turesson missade slutet av anförandet: ”Till sist anser jag att sjöfartsverket och svenska staten bör ta det ekonomiska ansvaret och reglera ersättningen till det lilla hårt drabbade familjerederiet i Karlskrona. Sjöfartsverket och statsrådet Turesson har andra möjligheter att tala klarspråk med Germanischer Lloyd än ett par människor som oförskyllt har kommit i kläm genom orimliga paragrafer. Jag önskar en kommentar också till denna fråga.”

Herr talman!

Detta är en utvecklingsväg. Jag menar emellertid att också frågan om fritagningsklausulerna och deras innebörd skall bli föremål för övervägande vid den översyn av avtalen som jag nämnt i mitt svar. Vad sedan beträffar frågan om vem som skall ta det ekonomiska ansvaret för ett fel eller en försummelse som har förekommit, så kan man rikta skadeståndskrav mot den besiktningsman som har utfört besiktningen och göra gällande att han har brustit i sin tjänsteutövning. Det blir då en domstolsfråga. Man kan också rikta skadeståndskravet mot klassificeringsanstalten. Även då måste det bli en domstolsfråga som inte kan avgöras på annat sätt än genom en dom. När det gäller den fråga som Margot Håkansson sist ställde kan man naturligtvis rikta skadeståndskraven mot svenska staten och göra gällande att ett svenska statens eget verk, sjöfartsverket, har varit försumligt på något sätt. En sådan ansökan om ersättning skall då ställas till justitiekanslern. Givetvis kan man också dra frågan om ansvar för staten inför domstol för att få en dom.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Turesson. Vad jag nu har fått reda på var betydligt mer upplysande. Jag ser fram emot att man skall se över samtliga fritagningsklausuler. Svenska staten skall inte enligt min mening kunna betjäna sig av klassificeringsanstalter som svär sig fria från allt ansvar. Det är en alltför allvarlig sak för alla ombordanställda. Jag tror att jag har väldigt många människor med mig när jag understryker det. Om man fortsättningsvis år ut och år in får lov att ha sådana fritagningsklausuler, så fritar de inte enbart företaget, klassificeringssällskapet, de friar också den enskilde inspektören från ansvar. Det är mycket svårt att dra den enskilde inspektören inför domstol. Och hur lätt är det att dra någon inför domstol om man är ruinerad och inte har möjlighet att få rättshjälp? Statsrådet Turesson vet att sådan hjälp kan man inte få om det gäller ett bolag. Det finns då ett par andra möjligheter. Det är egentligen inte helt främmande att svenska staten skall kunna rycka in när man använt klassificeringsanstalten eller sällskapets tjänster för att kunna utföra denna viktiga besiktning av skrov och maskiner och vederbörande gör ett sådant misstag som det här är fråga om. Enligt fastighetsbildningslagen gäller att om det har gjorts ett uppenbart fel i fastighetsregistret och felet skall rättas till och någon då till följd av detta beslut lider förlust, skall vederbörande ha rätt till ersättning av staten. Det är alltså en möjlighet som öppnar sig enligt fastighetsbildningslagen. Statsrådet Turesson har visat på denna väg, och jag tycker att det är den klokaste vägen att välja i detta fall. Jag tackar för samtliga upplysningar om att man skall se över hela denna verksamhet.

Herr talman! Bertil Zachrisson har frågat mig om regeringens nu gällande plan för det trafikpolitiska reformarbetet och vilka områden det kommer att beröra. Eric Carlsson har frågat mig dels om jag är beredd att redovisa min syn på de handikappades och rörelsehindrades möjligheter att nyttja kollektiva trafikmedel, dels om regeringen avser att vidta några åtgärder för att underlätta möjligheterna för handikappade och äldre att resa i de av SJ beställda nya personvagnarna. Börje Nilsson har frågat mig dels om jag är beredd medverka till att undanröja de brister som enstämmigt påtalats i kritiken mot de av SJ nybeställda vagnarna, dels varför det inte framläggs någon proposition till höstriksdagen på grundval av HAKO-utredningens förslag. Lars Henrikson har frågat mig om jag överväger några åtgärder för att ändra på SJ:s utformning av vagnarna eller — om inte det går — för att förhindra att sådana beställningar återupprepas. Karl Hallgren har frågat mig om statens järnvägars inköpspolitik överensstämmer med regeringens uppfattning avseende utformningen av SJ:s nya personvagnar eller om åtgärder kommer att vidtas för att ändra på utformningen av de beställda vagnarna. Margot Håkansson har frågat mig vad jag avser att ta för initiativ för att allmänna färdmedel skall anpassas till de handikappades behov. förbättra kollektiv Eftersom frågorna helt eller delvis berör samma områden har jag funnit det lämpligt att besvara dem i ett sammanhang. Som Bertil Zachrisson påpekat i sin interpellation, har jag tidigare uttalat min avsikt att förelägga riksdagen en samlad proposition om det trafikpolitiska handlandet inom en rad områden. Det gäller de allmänna riktlinjerna för trafikpolitiken, olika åtgärder för att förbättra betingelserna för den kollektiva persontrafiken och för att anpassa denna för handikappades behov. Det gäller också riktlinjer för den övergripande trafikplaneringen och den sektoriella planeringen av samhälleliga investeringar i trafikanläggningar. Sammantaget är det fråga om ett omfattande reformpaket som ställer anspråk på statliga och kommunala ekonomiska resurser. Alla känner till att under senare år har det ekonomiska läget i landet försämrats. Det är inte bara fråga om en osedvanligt djup och långvarig lågkonjunktur utan också om allvarliga strukturella problem inom flera av våra viktigaste näringsgrenar. Stagnationen i den ekonomiska tillväxten har minskat de ekonomiska resurserna för stat och kommun. De knappa resurser som stått till förfogande har måst tas i anspråk för att undvika en omfattande arbetslöshet och kapitalförluster. Regeringen har i första hand prioriterat sådana åtgärder som syftar till att undvika arbetslöshet. Denna prioritering har inneburit att i och för sig angelägna reformer har fått skjutas på framtiden. Satsningarna på arbetsmarknadsoch industripolitiken på bekostnad av andra områden upplevs av svenska folket inte bara som nödvändiga utan också som självklara. Beklagligtvis finns f.n. inga säkra tecken på att den ekonomiska situationen kommer att förbättras inom den närmaste tiden. Det är mot den bakgrunden som regeringen beslutat att ett antal olika reformer bl.a. på trafikpolitikens område — hur angelägna de än må vara —- måste genomföras successivt och i den takt som det ekonomiska utrymmet medger. Regeringen kommer således inte att under innevarande år förelägga riksdagen någon samlad trafikpolitisk proposition. Uppskjutandet av en sammanhållen trafikpolitisk proposition innebär ingalunda att det trafikpolitiska reformarbetet har avstannat. Regeringen har nyligen lagt fram förslag om en förbättrad vägplanering som bl.a. innebär en decentralisering av beslutsprocessen och ett större hänsynstagande till miljöpåverkan och trafiksäkerhetsaspekter vid vägutbyggnader. När det gäller inriktningen av det framtida vägbyggandet bör inom ramen för tilldelade resurser en höjning av standarden hos de mindre och medelstora vägarna ske. Satsningar för att ytterligare utöka det belagda vägnätet bör göras. Motorvägsbyggandet kommer däremot att bli begränsat framöver och avse endast kompletteringar och sammanlänkning av det nuvarande nätet. I propositionen anges vidare att de vägar där väsentliga trafikinskränkningar sker i tjällossningstid måste ges en ökad uppmärksamhet. Regeringen har vidare föreslagit att ett nytt system för de statliga sjöfartsavgifterna skall införas och att de statliga passageavgifterna i Trollhätte kanal och Södertälje kanal i samband därmed skall reduceras. Det nya avgiftssystemet innebär bl.a. fördelar för den mindre skeppsfarten. De aktuella problemen för den svenska sjöfarten har föranlett regeringen att inte bara stödja näringen ekonomiskt utan också att tillsätta en sjöfartspolitisk utredning med uppgift att ur olika aspekter belysa den svenska sjöfartens förutsättningar och lämna förslag till åtgärder. När det gäller den regionala trafikplaneringen är min avsikt att under år 1978 mot bakgrund av erfarenheterna från den tidigare planeringen initiera en vidareutveckling och komplettering av denna. Min avsikt är att man i denna omgång främst skall inrikta arbetet dels på att finna olika vägar för att förbättra den kollektiva persontrafiken, dels på att upprätta förslag till långsiktig inriktning av det allmännas investeringar i olika slag av trafikanläggningar. Det gäller bl.a. vägar, hamnar och flygplatser. Arbetet kommer att samordnas med länsplaneringen och trafikverkens långtidsplanering. Andra trafikpolitiska reformer, i synnerhet sådana som är kostnadskrävande, ligger längre fram i tiden. Det är emellertid min ambition att så snart som möjligt föreslå åtgärder som bl.a. innebär en satsning på den kollektiva trafiken och en anpassning av de kollektiva färdmedlen till de handikappades behov. Ingemar Konradsson har i sin interpellation särskilt uppehållit sig vid de problem som är förenade med den kollektiva persontrafiken. Den trafikpolitiska målsättningen om en tillfredsställande trafikförsörjning åt alla kan, som jag ser det, inte garanteras på annat sätt än genom samhällets försorg och inom ramen för den kollektiva trafiken. I den trafikpolitiska målsättningen ligger emellertid enligt min mening vida mer än att åstadkomma en tillfredsställande trafikförsörjning åt dem som saknar tillgång till personbil. Den syftar också till att främst i tätorter och på långa avstånd ge ett konkurrenskraftigt alternativ till personbilsresorna. En övergång från individuellt till kollektivt resande kan även utgöra ett medel när det gäller att komma till rätta med de miljöoch trafiksäkerhetsproblem som ofta är förknippade med trafik. En övergång kan också motiveras av strävandena att öka framkomligheten för den kollektiva trafiken i tätorterna. En övergång till kollektivt resande innebär oftast ett mera effektivt utnyttjande av trafikanläggningar och trafikmedel. Jag vill här bl.a. hänvisa till de mycket höga kostnader som trafikledsbyggandet dragit med sig särskilt i de största tätorterna. Dessa kostnader har så gott som helt varit betingade av den individuella trafikens tillväxt. Även energisituationen medför ett behov av att via kollektivtrafiken kunna erbjuda ett energibesparande alternativ till personbilen. Som Ingemar Konradsson mycket riktigt påpekat är det inte rimligt att i rådande statsfinansiella läge genomföra sådana reformer som ställer väsentliga anspråk på statens ekonomiska resurser. I detta läge gäller det att söka finna ut vilka åtgärder som kan vidtas inom ramen för knappa resurser. Åtskilligt torde stå att vinna genom en förbättrad lokal och regional trafikplanering. Som jag förut nämnde gäller det att inom ramen för den regionala trafikplaneringen undersöka vilka möjligheter det finns att förbättra den kollektiva persontrafiken, bl.a. genom ökad samordning och effektivare utnyttjande av tillgängliga trafikresurser. Avsikten är därvid att utnyttja erfarenheterna från det utvecklingsarbete som under senare år bedrivits på olika håll när det gäller utformning av kollektiva trafiksystem. Inom kommunikationsdepartementet pågår en fortlöpande revidering av yrkestrafikslagstiftningen. Jag avser att inom kort lägga fram förslag till ändringar i yrkestrafiksförordningen som rör både godsoch persontrafiken på landsväg. Förslagen kommer att innebära förenklingar för såväl trafikutövarna som tillståndsmyndigheterna liksom ett effektivare utnyttjande av transportapparaten. När det gäller persontrafiken är det min avsikt att ta upp till behandling frågor som rör kommuns möjlighet att inneha tillstånd till linjetrafik. Jag kommer också att behandla frågan om tillståndsgivningen beträffande SJ:s och postverkets linjetrafik. När det statsfinansiella läget så medger kommer ett förslag till ett samordnat lokalt och regionalt bussbidragssystem att föreläggas riksdagen. I samband härmed kommer också huvudmannaskapsfrågan att bringas till en lösning. Jag har noterat det stora intresse som många landsting visat för att åstadkomma lösningar i detta avseende. En annan fråga som i detta sammanhang måste ha hög prioritet är att beträffande SJ:s järnvägsoch bussnät undersöka möjligheten att åstadkomma en s.k. genomräknad taxa. Med anledning av de särskilda frågorna om kollektivtrafikens anpassning till de handikappades behov vill jag framhålla att den allmänna målsättningen om integrering av de handikappade i samhällslivet bör vara en självklar utgångspunkt vid utformningen av trafikpolitiken. HAKO-utredningens konstaterande att åtskilliga människor kan anses ha betydande handikapp i kommunikationshänseende visar att denna målsättning är mycket viktig i det trafikpolitiska arbetet. Det är således fråga om att göra det möjligt för en stor grupp människor att leva och verka som andra i samhället. I det här sammanhanget vill jag också gärna nämna att jag anser att det av HAKO-utredningen föreslagna ramprogrammet för anpassning av färdmedlen till de handikappades behov framstår som väl avvägt. Jag kan i sammanhanget erinra om att HAKO utredningen anser att när järnvägsvagnar skall byggas om så bör någon eller några av dessa vagnar på prov handikappanpassas för att man skall få erfarenheter för en framtida utformning. I enlighet med vad jag tidigare har sagt är det regeringens avsikt att så snart de ekonomiska resurserna så medger genomföra HAKO-utredningens förslag. När det gäller SJ:s nu aktuella personvagnsbeställning vill jag först säga att det är SJ och inte regeringen som skall avgöra hur SJ:s vagnpark skall utformas i detalj. De 150 nya personvagnar som SJ beställde i våras kommer i vissa avseenden att skilja sig från nuvarande vagnar. Utan att gå närmare in på dessa skillnader kan jag konstatera att de nya vagnarna i olika avseenden innebär väsentliga förbättringar för resenärerna i allmänhet och inte minst för flertalet av de handikappade. Det torde också komma att visa sig när den första vagnen väl är klar i början av år 1979. Vagnarna kommer därefter att levereras under en femårsperiod, och jag förutsätter att SJ då gör de ändringar som eventuellt kan komma att visa sig motiverade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation, ett svar som med hänsyn till att ett flertal frågor besvaras samtidigt kommit att omfatta väsentliga delar av totalplaneringen på trafikområdet. Av statsrådets svar framgår hur angeläget det är att kollektivtrafiken främjas — detta med hänsyn till belastningen på våra vägar genom den ökande bilismen men också med hänsyn till kostnadsutvecklingen och trafiksäkerheten. En angelägen fråga har länge varit hur man skall kunna öka persontrafiken på statens järnvägar. Statens järnvägar har gått ut med en rad paroller — ta tåget, var rädd om dig, tågresan är som en film om landet som rullar fram, osv. Trots all denna reklam har ingen väsentlig ökning av resandet skett, vilket framgår av SJ:s årsberättelse 1976/77, som i dag blivit tillgänglig för oss här i riksdagen. Medelreselängden per person ökade under senaste året från 84 km till 85 km. Det genomsnittliga platsutnyttjandet för persontrafiken är 36 96. Ökningen av antalet resenärer stannar trots insatserna vid 0,3 96. För stora grupper människor är tillgången på goda kollektiva färdmedel synnerligen viktig. Det gäller alla dem som är billösa. För dem är järnvägen ofta den enda möjligheten att komma ut — det må sedan gälla resor för släktbesök eller andra ändamål. Jag har i min interpellation pekat på att det är en angelägen målsättning i samhällsarbetet att ge förutsättningar för handikappade att leva ett aktivt liv, integrerat i samhället. HAKO-utredningen, som statrådet erinrade om och som lades fram 1975, utgår från en normalisering och integrering av de handikappade i samhället och syftar till en så stor handikappanpassning som möjligt av de kollektiva färdmedlen. Vardagslivet skall med andra ord fungera för alla grupper av medborgare, också för äldre och rörelsehindrade. Trafikmyndigheterna måste lägga ned stora ansträngningar på insatser för att göra det lättare för handikappade och rörelsehindrade personer att anlita allmänna färdmedel. Tillverkare av fordon måste ha sin uppmärksamhet riktad på hithörande problem. — Jag skall återkomma till det senare. I ett medlemsförslag har vi i Nordiska rådet visat på nödvändigheten av en samnordisk anpassning av trafikmedlen till handikappades förutsättningar i enlighet med vad HAKO-utredningen föreslagit. Bakom förbättra kollektiv detta medlemsförslag —- jag är en av förslagsställarna — står representanter för samtliga nordiska länder. Vi menar att det är angeläget att man eftersträvar en nordisk principlösning beträffande de mest ändamålsenliga transportformerna för de olika graderna av rörelsehinder. Det är vidare önskvärt att trafikmedlen i Norden har samma tillgänglighetsstandard. Det är viktigt att dessa frågor snarast möjligt bringas till sin lösning, inte minst mot bakgrund av kommunikationsområdets snabba utveckling. Detta medlemsförslag har varit utsänt på remiss till en rad institutioner i de olika nordiska länderna. Socialstyrelsen i Sverige, som har bred och djup erfarenhet av de handikappades och rörelsehindrades situation, tillstyrker förslaget. Järnvägsstyrelsen i Finland och styrelsen för Norges statsbanor går också på den linjen. Statens järnvägar i Sverige gör vissa reservationer. SJ säger avslutningsvis: ”Det ligger i sakens natur att allmänna färdmedel, om de skall kunna vara tillräckligt bra för så många som möjligt i förhållande till privatbilismen, inte heller i detta sammanhang kan belastas med förlängda restider, ökade förseningsrisker och kostnader utan negativa effekter för kollektivtrafiken som sådan. Åtgärder får i princip inte vara utformade så att de får effekter som leder till att icke-handikappade resenärer utnyttjar det kollektiva färdväsendet i mindre omfattning än för närvarande, eftersom andra trafikpolitiska syften i så fall skulle motverkas.” Vilka slutledningar skall man då dra av detta yttrande från kungl. järnvägsstyrelsen? Vill man vara cynisk kan man säga att handikappade och rörelsehindrade är välkomna att använda statens järnvägar bara de inte åstadkommer olägenheter för övriga resenärer. Men jag tycker det finns anledning att fråga: Skall man inte med hänsyn till de rörelsehindrade utforma järnvägsvagnarna på sådant sätt att dessa blir mer lättillgängliga? Varför skall man inte utrusta dem med två dörrar i stället för med en, som i det förslag till vagnar som nu föreligger, och med sådan bredd att resenärerna lätt kommer in i och ut ur vagnarna samt med tillräckliga serviceanordningar i vagnarna? Kollektivtrafik skall dock så långt det är möjligt vara till för alla resenärer. Redan nu känner sig många pensionärer och rörelsehindrade åsidosatta. Jag fick ett exempel på det i går i Hedemora, när jag skulle åka hit till Stockholm. Det kom en dam fram till mig och ville redogöra för sina bekymmer. Som statsrådet känner till är många tåg från Dalarna indragna under lördagar och söndagar. Eftersom denna dam måste börja sin resa efter kl. 12 i går gällde inte hennes pensionärskort längre utan hon fick betala fullt pris för sin färdbiljett. Det var ett resultat av tågindragningen. För oss som inte är unga längre är det också besvärligt med de höga trapporna för att komma på tåget, sade hon vidare. Skall man sedan leta efter sin vagn blir det ännu svårare att klara sig. Man måste släpa med sig bagaget när man skall förflytta sig. Det finns, herr statsråd, en rad åtgärder som bör vidtas för att underlätta resandet för den breda allmänheten. Vad som föreslås i fråga om de nya vagnarna kommer inte att underlätta resandet, ej heller att öka trafiksäkerheten. Jag förstår den här damens reaktion ännu bättre i dag sedan jag läst SJ:s verksamhetsberättelse, där det visar sig att SJ endast har 36 procents beläggning på persontrafiken. Av 100 sittplatser är i genomsnitt 64 ständigt lediga. Jag är medveten om att det finns variationer, men det visar ändå en del av problematiken på detta område. Mot bakgrund av SJ:s beställning av nya vagnar får man se mina frågor till statsrådet. Jag frågade om statsrådet är beredd att redovisa sin syn på de handikappades och rörelsehindrades möjligheter att nyttja kollektiva trafikmedel. På den frågan svarar statsrådet oförblommerat ja — man skall ta all möjlig hänsyn till dessa kategorier resande. HAKO utredningens förslag är väl avvägt, säger kommunikationsministern. Den andra frågan jag ställde var om regeringen avser att vidta några åtgärder för att underlätta för handikappade och äldre att resa i de av SJ beställda nya personvagnarna. Logiken borde ha talat för att jag hade fått svaret ja också på den frågan. Men det har jag inte fått. Statsrådet säger att när man skall bygga om de järnvägsvagnar som finns i dag skall man enligt HAKO-utredningens förslag göra några av dem handikappanpassade för att få erfarenheter för en framtida utformning. När man sade detta från HAKO-utredningen räknade man aldrig med att det skulle bli några nybeställningar av vagnar i nära tid. Jag har ett klipp här från en dansk tidning där man säger att Danmarks statsbaner vill göra sina nya lyntåg mera handikappvänliga när man bygger nya vagnar. Man säger i Danmark att det är nästan ogörligt att till rimliga kostnader bygga om gamla vagnar och få dem ändamålsenliga. Man får inga bra lösningar på det sättet. När man bygger nya vagnar är det däremot möjligt att få dem ändamålsenligt utformade till rimliga kostnader. Nog borde det varit möjligt för statsrådet att se på denna fråga från lika positiv utgångspunkt som statsrådet hade i fråga om HAKO-utredningen. Nu säger statsrådet att det är SJ som skall ta ansvaret för och avgöra hur vagnparken skall utformas i detalj. Det är jag medveten om, men det är ändå riksdag och regering som lägger fast riktlinjerna för bl.a. utformningen av trafikpolitiken. Man fattar beslut om en rad detaljbestämmelser om hur våra bilar skall vara konstruerade ur trafiksäkerhetssynpunkt. Självfallet måste det då också vara vår uppgift att ta ansvar för den målsättning som bl.a. statsrådet anslöt sig till när det gäller handikappades och rörelsehindrades behov av en ändamålsenlig utformning av järnvägsvagnarna. Jag har tillgång till ritningarna till de här nya järnvägsvagnarna. De blir längre än de gamla järnvägsvagnarna, och de får bara en ingång. Vi vet att det redan i dag uppstår en tidspress och ganska många besvärligheter när människor skall stiga av och på tåget vid en station, trots att de nuvarande vagnarna rymmer ett mindre antal personer än de nya. De nya vagnarna skall alltså dessutom bara ha en ingång. Redan för de icke rörelsehindrade passagerarna kommer det härigenom att uppstå stora besvärligheter. Hur skall det då inte bli för de rörelsehindrade? Ur — oo oo = trafiksäkerhetssynpunkt tror jag också att det kommer att bli ganska Om åtgärder för att obehagligt att känna sig nästan instängd i de här vagnarna. Det finns verkligen anledning att fundera över hur man skulle kunna lösa denna fråga på ett bättre sätt. Jag förutsätter också att statsrådet som gammal ledamot av styrelsen för statens järnvägar skall kunna se på dessa frågor en gång till. Jag redovisade inledningsvis att det i Nordiska rådet ligger ett medlemsförslag, där man framhåller nödvändigheten av samnordiska åtgärder för att underlätta för handikappade och rörelsehindrade att använda kollektiva trafikmedel. Nordiska rådets trafikutskott behandlade detta medlemsförslag vid ett sammanträde i juni månad i år. Trafikutskottet har enhälligt uttalat sig för att Nordiska rådet måtte rekommendera Nordiska ministerrådet att se till att det ställs nödvändiga resurser till förfogande för den forskning som behövs och att man sätter i gång ett arbete för att underlätta trafiken för de handikappade och rörelsehindrade. Jag utgår trån att Nordiska rådet vid sessionen i Oslo kommer att fatta ett enhälligt beslut om att ställa sig bakom trafikutskottets förslag. Mot den bakgrunden finns det all anledning för statsrådet att innan utformningen av de nya vagnarna blivit definitivt klar se till att vi får en vagnutformning som på ett bättre sätt än den nu föreslagna tillgodoser alla grupper av resande och särskilt de rörelsehindrade. Jag brukar inte använda ordet ”krav” , men i detta sammanhang vill jag säga att det är ett krav från dessa grupper och från den resande allmänheten att det verkligen tas hänsyn till de önskemål och den kritik som här har framförts. Jag ber, herr statsråd, att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det kan inte ha varit särskilt trevligt att behöva lämna ett så uppgivet och föga förpliktande svar efter alla de frimodiga löften som kommunikationsministern ställde ut här i kammaren och i pressen under det förra riksdagsåret. Jag tror naturligtvis att herr Turesson själv skulle ha velat lägga fram en rejäl proposition i höst, men han har blivit ett offer för den bedrövliga ekonomiska politik som regeringen för. Svaret är ett frankt erkännande av hur långt ner på den borgerliga regeringens reformlista trafikpolitiken står. Efter alla år av ständiga löften och ständiga angrepp på den socialdemokratiska regeringen från borgerligt håll står herr Turesson i dag praktiskt taget tomhänt. Det är lärorikt men litet bittert. Tillsammans med herr Turesson kan jag naturligtvis beklaga att det blivit så uselt i Sverige, men jag undrar om inte uppgivenheten är onödigt stor. Under början av 1970-talet blev vi litet till mans medvetna om att den snabba samhällsutvecklingen krävde en förnyelse också av trafikpolitiken. En rad utredningar tillsattes för att skapa underlag för ett nytt trafikpolitiskt beslut — det är onödigt att uppta tiden med att räkna upp dem allihop. De gick i huvudsak ut på att vi behövde en mer samlad samhällsekonomisk bedömning av våra trafikinsatser, en starkare satsning på kollektiva färdmedel, bättre anpassning av trafiken till eftersatta grupper och regioner och som instrument för det här arbetet en övergripande regionalt förankrad trafikplanering. På en rad områden inom trafikpolitiken skulle detta nya synsätt avsätta en ny politik. Av allt detta blir nu intet, i varje fall inte f.n. Det är av flera skäl utomordentligt beklagligt. Vi ser från socialdemokratiskt håll den regionala trafikplaneringen som en viktig grund för en ny trafikpolitik. I regionerna har man goda möjligheter att kartlägga behov, samordna kommunikationerna med samhällsplaneringen i övrigt och göra de prioriteringar i trafikinvesteringar som är nödvändiga. Detta var ett nytt fält för regionalt arbete. Det var därför lite trögt i starten. Men allteftersom arbetet fortskred, ofta med uppslagsrika medarbetare från kommunikationsdepartementet som inspiratörer, väckte detta arbete allt större intresse både i landsting och länsstyrelser. Vi fick också i gång ett fruktbärande samspel i en rad regioner mellan kommunerna och de regionala myndigheterna. Detta avsatte det bästa underlag för trafikpolitiska beslut som vi har haft på mycket länge. Det är ett realistiskt väl förankrat material som är en bra grundval för ett nytt trafikbeslut. Det ligger nu sedan över ett år i kommunikationsdepartementet, och där blir det alltså liggande. Fördröjningen får mycket allvarliga konsekvenser. Materialet bygger på de förhållanden som rådde ute i regionerna för 2-3-4 år sedan. Det blir snabbt föråldrat och behöver förnyas. Det är därför bra att vi nu åtminstone får en uppföljning av den regionala trafikplaneringen. Men efter allt det arbete det kostade att ro den första vändan i hamn krävs det en betydande portion övertalning ute i regionerna för att de skall anse det vara meningsfullt med en ny vända. Att göra ett omfattande utredningsarbete som sedan bara hamnar i skrivbordslådorna i regeringens kansli är ju inte särskilt inspirerande. Min första följdfråga till herr Turesson är därför om departementet på samma sätt som sist kommer att aktivt medverka i det regionala arbetet. Erfarenheten visar att det är nödvändigt, och i det dåliga psykologiska klimat som blir följden av dagens besked krävs säkert extra ansträngningar för att motivera regionernas arbete. Men sedan beklagar jag att riksdagen nu inte får ta del av regeringens ställningstagande till det aktuella utredningsmaterialet. Detsamma gäller naturligtvis människor i regionerna. Möjligheten att där fatta realistiska beslut är mycket beroende av hur hållbarheten bedöms i det bakomliggande materialet. Vi vet alla av erfarenhet från tidigare trafikbeslut hur snabbt förhållandena kan ändras. Det är därför, herr talman, mycket beklagligt att riksdagen inte kan få ta del av en helhetsbedömning av det regionala trafikplaneringsunderlaget. Ur demokratisk synpunkt är det betänkligt att regeringen inte ger riksdagen del av en sådan bedömning. Utöver risken att materialet blir förlegat och därmed oanvändbart förhindrar regeringen riksdagens fullständiga bedömning av de övriga konsekvenser en fördröjning innebär. Det hade därför varit rimligt att, när det nu är brist på pengar, åtminstone ge riksdagen del av regeringens grundläggande syn på den framtida trafikpolitiken och därmed skapa en möjlighet att publicera en övergripande bedömning av det mycket omfattande utredningsmaterialet. Härmed skulle också ha skapats förutsättningar för en utredning av den regionala planeringen, som i viktiga huvudavsnitt inte är beroende av pengar men väl av riktlinjer. Därför är det en mycket allvarlig felbedömning att inte förelägga riksdagen vissa delar av den proposition som så eftertryckligt och återkommande utlovats, även om de delar som är kostnadskrävande måste utgå. Ett minimikrav är därför att regeringen i en promemoria eller på annat sätt offentliggör sin helhetsbedömning av det regionala trafikplaneringsmaterialet. Både för riksdagens ledamöter och för dem som skall arbeta med att komplettera materialet i regionerna, liksom för andra trafikintresserade och övriga planeringsmyndigheter, är detta av stor vikt för det framtida trafikpolitiska arbetet. Jag tar för givet att departementet inte så har förlamats av reformstoppet att inte åtminstone ett sådant material kan färdigställas. Är herr Turesson beredd att medverka till att en sådan bedömning kommer till stånd? Ärligt talat förstår jag inte hur ett utvecklingsoch kompletteringsarbete skall kunna genomföras i regionerna utan att regeringen ger anvisningar grundade på det material som finns. När det sedan gäller alla detaljfrågor är det, herr talman, svårt att veta i vilken ände man skall börja. Dagens besked innebär ju på sitt sätt ett dråpslag över hela fältet. Det är visserligen hederligt att vara så frank som herr Turesson är, men det besked han ger är allvarligt och mycket nedslående. Det är nu en uppenbar risk att hela det banbrytande reformarbetet med den efterlängtade trafikreformen kommer av sig innan det har startat. Vi får inte den av alla önskade samordningen, och anslagsfördelningen fortsätter att vara splittrad och oöverskådlig. Samhällsekonomiskt blir det här dyrt, och det kommer att ta tid att bygga upp ett nytt förtroende för statliga initiativ till en ny trafikpolitik. Särskilt besvärande kan det bli på kollektivtrafikens område. Där krävs klarhet på en rad områden som t.ex. vem som skall ha ansvaret för trafikförsörjningen inom en region. Det behövs en genomgång av den föråldrade tillståndslagstiftningen. Det regionala trafikplaneringsarbetet konkretiserades ju i en utredning om länskort för kollektivtrafik för att söka vägar att förbilliga och effektivisera det lokala och regionala resandet. Försök som gjorts visar också att det finns betydande fördelar med ett system med regionala periodkort; det ökar den kollektiva trafikens kon kurrenskraft och minskar orättvisorna mellan människor som bor i olika delar av en region. En reskostnadsutjämnande reform ökar människors möjligheter att utnyttja en vidgad arbetsmarknad, utbildning och annan service. Men förslag i denna riktning läggs nu i skrivbordslådan. Följden blir ett ökat privatresande i bil, och en samhällsekonomisk bedömning visar att vi får ökade kostnader för den enskilde och för samhället. Regeringen stöder f. ö. en sådan utveckling ytterligare genom att göra avdragen för bilresor ännu förmånligare. Inte ökar man kollektivtrafikens konkurrenskraft på det viset! Hela detta viktiga arbete med att få en ökad effektivitet i den kollektiva trafiken skjuts nu in i en oviss framtid med hänvisning till det ekonomiska läget. Men, herr talman, det är en dålig ursäkt. Det finns en mängd uppgifter att gripa sig an, som inte är särskilt kostnadskrävande men som — om de löses nu — på ett bra sätt skulle bidra till en strukturförändring av trafiken i regionerna. En sådan uppgift är att bestämma vem som skall ha ansvaret för trafikförsörjningen inom en region. Ett ställningstagande i det stycket är bl.a. en grundläggande förutsättning för ett periodkortssystem. Men det är också en förutsättning för att få till stånd nödvändiga förhandlingar med trafikföretag inom en region och ytterst för att kunna utkräva politiskt ansvar på kollektivtrafikområdet. När huvudmannaskapet väl är definierat får det bli berörda parters sak att bestämma hur de vill utnyttja det. En annan väsentlig förutsättning för att kunna reformera den regionala kollektivtrafiken är en ändring av lagstiftningen om kommunalförbund, så att ett gemensamt huvudmannaskap mellan kommuner och landsting blir möjligt. Jag har här nämnt endast några exempel på frågor som skulle kunna brytas ut med förtur och därmed minska den negativa effekten av dagens besked om reformstopp. Jag skulle kunna anföra betydligt fler, men jag tycker att det kan räcka med dessa för att visa att det skulle vara möjligt att föreslå riksdagen en mer successiv trafikreform än den som framgår av det meddelande vi har fått i dag. Det hade varit fullt möjligt att låta riksdagen redan nu pröva exempelvis de frågor som jag nu berört och en rad andra principiella frågor i anslutning till kollektivtrafiken för att därmed åtminstone delvis få i gång reformarbetet och inte totalt slå ned modet på folk ute i kommuner och landsting. Jag vill därför fråga kommunikationsministern varför han inte har låtit ett sådant successivt reformarbete komma i gång redan i höst, när nu inte helhetslösningen står till buds. Reformen har ju varit planlagd i departementet sedan länge. Varför kan då inte riksdagen i väntan på pengarna få gripa sig an med den del av reformarbetet som det är möjligt att behandla redan nu? Passivitet från regeringens sida är demoraliserande för alla berörda parter. Jag vill också gärna ha ett litet tydligare svar på min fråga om hur regeringens alternativa reformplan ser ut över huvud taget. Riksdagen har sedan ett år väntat på en samlad reform, men den kom inte i dag. förbättra kollektiv Är det då inte rimligt att redovisa hur reformarbetet i den här nya situationen skall kunna hållas samman? Det farligaste i det här läget är att göra som kommunikationsministern gör i svaret: plocka ut några bitar här och var och redovisa en nu och en då. Då kan den sista villan bli värre än den första. Jag upprepar därför min fråga: Hur ser planen ut för regeringens trafikpolitiska reformarbete? Av naturliga skäl vill herr Turesson ha något att skyla sin reträtt med, och därför drar han fram gamla beslut om sjöfartspolitisk utredning och förslag som riksdagen har fått om nya sjöfartsavgifter. Detta är, herr talman, verkligen stoff för bittra ironiska kommentarer, men eftersom jag finner situationen tillräckligt pinsam som den är skall jag tills vidare låta de här torftiga försöken att dölja reträtten tala för sig själva. Detsamma gäller på sätt och vis det förslag om en förbättrad vägplanering som riksdagen just har fått. Av det tygstycket bidde det inte ens en väst. Det förslaget innebär i själva verket en allvarlig nedrustning på vägpolitikens område. Men till det finns det anledning att återkomma. Vad herr Turesson gör är att ta pengar från viktiga trafikleder, t.ex. i västra Sverige, och strö ut dem på diverse småvägar. Som reform är det en ganska unik åtgärd. Men om det här blygsamma bidraget till en trafikreform hade förelagts riksdagen inom en samtidigt redovisad, sammanhållen plan för det fortsatta reformarbetet, kunde det ha blivit begripligare. Jag vill gärna fråga en sak i detta sammanhang. I regeringsdeklarationen skrevs det ganska tunt om trafikpolitiken, men ett bestämt löfte avgavs: Ett program för den långsiktiga vägpolitiken framläggs. Anser kommunikationsministern att den proposition som riksdagen nu har fått motsvarar det löftet? Till sist: Ett mycket konkret exempel på vad regeringens passivitet leder till är hanteringen av HAKO-utredningens krav på att ge de handikappade större inflytande i planeringen av den kollektiva trafiken och därmed öka förutsättningarna för dem att använda kollektiva färdmedel — något som ur ekonomisk synpunkt är väsentligt med tanke på de kommunala kostnaderna för färdtjänsten. Under 1960 och 1970-talen har en rad viktiga reformer genomförts för de handikappade — samhällets insatser har femdubblats. Men på ett område är svårigheterna stora. Det gäller trafikområdet, och då särskilt den kollektiva trafiken. Därför tillsattes HAKO-utredningen för att göra kollektivtrafiken mer handikappanpassad. Detta var så mycket viktigare som de handikappade mer än andra är hänvisade till kollektiva färdmedel. Om man skall göra allvar av våra ambitioner att de handikappade skall kunna delta i arbete och fritid som andra medborgare måste handikappanpassningen påskyndas inom kollektivtrafiken. HAKO-utredningen beräknar att en miljon svenskar har svårigheter av olika slag att använda kollektiva färdmedel. Utredningen har f. ö., som kommunikationsministern av svaret att dörna också är medveten om, en mycket sansad syn på en långsiktig samhällsinsats för att komma till rätta med problemet. Även om det är ett trångt ekonomiskt läge, herr talman, så är det de eftersatta grupperna som skall gå först. Det är i de svåra situationerna som solidariteten prövas. Dålig samhällsekonomi är ingen ursäkt för att ställa de handikappade åt sidan.

Herr talman! Min interpellation med anledning av den uteblivna propositionen om trafikpolitiken begränsar sig till de avsnitt som gäller kollektivtrafiken. Det kan knappast vara obekant för någon att stora befolkningsgrupper i vårt land fortfarande saknar tillgång till egen bil. Man beräknar att ca en tredjedel av alla hushåll inte har tillgång till egen bil och att flertalet av dessa är pensionärer och ensamstående med barn — dvs. människor vars ensamhet och isolering förstärks i takt med kollektivtrafikens sämre möjligheter. Det finns också ett klart samband mellan bilinnehav och hushållsinkomst, vilket betyder att det är de svaga i samhället — de som redan förut har det besvärligt — som drabbas hårdast av en försämrad kollektivtrafik. Och ändå är det inte enbart de sociala skälen som talar för en satsning på kollektiv trafik. I minst lika hög grad är en satsning på kollektivtrafiken motiverad av samhällsekonomiska skäl. Om fler människor använder sig av bussar och tåg och ensamåkandet i personbilar minskar, så gör samhället utan tvivel så stora besparingar och vinster att reformer på det här området också är ekonomiskt motiverade. Samtidigt som jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation måste jag därför uttala min och många andras besvikelse över den uteblivna trafikpropositionen. Jag menar att det är litet för enkelt att bara hänvisa till det statsfinansiella läget och till en förbättrad lokal och regional planering. Den trafikplanering som länsstyrelserna i dag ägnar sig åt är ju på något sätt meningslös, så länge frågan om huvudmannaskapet inte är löst. På vilket sätt skall man exempelvis klara ett bättre utnyttjande av vagnpark och personal, och på vilket sätt skall man kunna få en utjämning mellan vinstoch förlustlinjer, när det i en del län finns omkring 100 trafikföretag som skall samordnas? Varför måste frågan om huvudmannaskapet vänta till dess det statsfinansiella läget så medger? Den frågans lösning belastar väl inte statens ekonomi. Enligt min mening är det också tveksamt om en övergång till ett samordnat lokalt och regionalt bussbidragssystem är så kostsamt att vi i nuläget måste avstå från det. Om länskortsutredningens föreslagna bussbidragssystem genomförs, så får vi bort avgränsningsproblemen mellan lokal och regional landsbygdstrafik. Vi får också bort avgränsningsproblemen beträffande landsbygdstrafik kontra tätortstrafik. Dessutom är det en stor fördel att, som utredningen föreslår, övergå till ett bidrag per trafikerad vägkilometer i stället för att grunda bidraget på osäkra föroch efterkalkyler av det ekonomiska resultatet i trafiken. förbättra kollektiv För att inte något län skall förlora på det nya, bättre statsbidragssystemet måste den ekonomiska ramen för hela landet höjas något, men det handlar då om mycket blygsamma belopp. Länskortsutredningen föreslog en höjning med 42 milj.kr. men då är att märka att detta också innebar en höjning av antalet bidragsberättigade turer till fyra per dag, från nuvarande två per dag. Om kommunikationsministern menar allvar med att kollektivtrafiken skall främjas, bör i varje fall statens bidragssystem till trafiken rationaliseras, så att det blir av intresse för kommunerna att söka statsbidraget. Det är naturligtvis bra att kommunikationsministern tänker föreslå ändringar i yrkestrafiklagstiftningen. Den anses ju vara starkt föråldrad och är skriven för helt andra förhållanden än dagens. Förslaget skulle kunna innebära att ett kommunalt organ kan inneha trafiktillstånd för busstrafik utan att behöva driva trafiken med egna bussar. En sådan ändring är viktig med hänsyn till det ökande ansvar för trafiken som kommuner och landsting tar på sig. Men då måste de kommunala trafikorganen också ha möjlighet att kunna bestämma över trafiken i vad gäller t.ex. turlistor och linjedragningar. Och därför efterlyser jag ett svar på varför kommunikationsministern inte tar upp förslaget att en skiljenämnd inrättas. En sådan skulle snabbt och enkelt kunna avgöra vilken ersättning den kommunala trafikhuvudmannen skall betala till bussföretaget vid entreprenadtrafik. I flertalet fall finns nog förutsättningar för att man förhandlingsvägen ganska enkelt skall kunna komma fram till ersättningens storlek, men erfarenheten visar att buden ibland ligger alltför långt ifrån varandra. Då drabbas ytterst trafikanterna: trafiken är fortfarande dålig, och det finns inga möjligheter att åka på t.ex. ett länskort. Jag är medveten om att möjlighet då finns för ett länsbolag att tvångsvis överta trafiktillståndet. Men om man vill undvika sådana drastiska lösningar, skulle införandet av en skiljenämnd enligt länskortsutredningens förslag kunna vara ett lämpligt alternativ. Kommunikationsministern hänvisar till det statsfinansiella läget och framhåller att han vill skjuta angelägna trafikreformer på framtiden. Jag upprepar: Ett införande av en skiljenämnd kostar inte heller några pengar men är ett viktigt steg när det gäller att förbättra betingelserna för kollektivtrafiken. Herr talman! Trots den positiva grundton som trots allt finns i svaret på min fråga, uppfattar jag innehållet som mycket defensivt. Det ger inte längre intryck av den fasta beslutsamhet som kommunikationsministern tidigare visat i olika sammanhang. Följdfrågan måste därför bli: När avser kommunikationsministern att lägga fram förslag om nödvändiga ändringar i yrkestrafikslagstiftningen, när avser kommunikationsministern att lägga fram förslag om ändring av huvudmannaskapet, och när kan vi vänta oss ett förslag om ändring av bussbidragssystemet?

Herr talman! Även jag vill tacka kommunikationsministern Turesson för svaret på min interpellation. Som svar på min första fråga i interpellationen, om statsrådet är beredd medverka till att undanröja de brister som enstämmigt påtalats i kritiken mot de av SJ nybeställda vagnarna, säger statsrådet att ”det är SJ och inte regeringen som skall avgöra hur SJ:s vagnpark skall utformas i detalj”. Men, herr kommunikationsminister, det handlar inte om några detaljer. Utformningen av SJ:s personvagnar är för många människor här i landet en mycket viktig samhällsfråga, bl.a. för rörelsehindrade personer, för familjer med små barn samt för äldre människor. Det krävs i vissa fall genomgripande förändringar av vagnar, perronger och stationsbyggnader för att de allmänna färdmedlen skall bli tillgängliga för alla människor. Detta är en politisk fråga, och därför måste såväl regering som riksdag ta över ärendet och inte överlåta åt SJ att bestämma vilka människor som skall få åka tåg. Genom att skjuta på HAKO-utredningens förslag, som syftar till en handikappanpassad trafikpolitik och som nu ligger och väntar i kommunikationsdepartementet, gör man en väldig felinvestering. De av SJ nybeställda 150 vagnarna skall nämligen vara i trafik i över 50 år. På grund av regeringens velighet i de här frågorna dröjer det alltså minst 50 år, innan SJ kan bli hela svenska folkets järnväg. Genom att kommunikationsministern skjuter på beslutet om en handikappanpassad kollektivtrafik omöjliggörs under mycket lång tid för handikappade att använda allmänna färdmedel. Isoleringen för många människor kvarstår alltså under en lång tid framåt. Vi vet att SJ när det gäller de nya vagnarna varken har beaktat kraven på tillgänglighet för handikappade eller kraven på bekvämlighet för övriga resenärer. I flera europeiska länder, bl.a. Tyskland, Danmark och Norge, har man ökat sittkomforten och tillgängligheten. Där har man gått allmänheten till mötes beträffande önskemålen om vagnarnas utformning. Efter att ha studerat ritningarna, som man ville hemlighålla i det längsta, kan jag slå fast att de nya vagnarna innebär en klar standardförsämring i jämförelse med de vagnar som tillverkades under 1960-talet och som är i trafik i dag. Förändringarna är följande: För det första skall andraklassvagnarna rymma 88 sittplatser mot 62 i dag och förstaklassvagnarna 58 sittplatser mot 40 i dag. För det andra skall de nya vagnarna enligt det ursprungliga förslaget ha endast en toalett. Jag är medveten om att man på den punkten har tänkt om. För det tredje skall vestibul och utgång finnas endast i ena änden av vagnarna. För det fjärde skall stolarna i andra klass inte bli fällbara och avståndet mellan dessa minskas. förbättra kollektiv Av naturliga skäl har det uppstått en mycket häftig kritik mot de nya vagnarna. SJ:s egna organisationer, handikapprörelsen och resenärerna är starkt missnöjda över SJ:s planer. Många anser att det är en tillbakagång till 1940-talets standard. Det är märkligt, tycker jag, att kommunikationsministern ungefär detsamma, nämligen att ”de nya vagnarna om detaljer. Det är en mycket viktig fråga för många människor. I debatten har man framför allt påpekat att en enda inoch utgång är för litet i vagnar som rymmer 88 passagerare. Dessutom reagerar man mot de smala sätena i vagnarna. Säkerheten på de nya vagnarna blir sämre än på de nuvarande. Vad händer om det börjar brinna i en fullsatt vagn i den del där dörren finns? Tänk på det, herr kommunikationsminister! Som svar till mig på en enkel fråga i riksdagen sade kommunikationsministern den 23 maj i år att de nya vagnarna ”tillgodoser viktiga krav på handikappanpassning”. I interpellationssvaret i dag säger kommunikationsministern ungefär detsamma, nämligen ”att de nya vagnarna i olika avseenden innebär väsentliga förbättringar för resenärerna i allmänhet och inte minst för flertalet av de handikappade”. Herr kommunikationsminister! Det är fullständigt fel! De nya vagnarna innebär i stället försämringar för alla resenärer. Vagnarna blir trängre, vilket gör det svårare för rörelsehindrade, familjer med små barn samt många äldre människor med gångsvårigheter att ta sig fram i vagnarna. De nya vagnarna är inte något led i strävandena mot integrering av handikappade i samhället. Utformningen av vagnarna har definitivt inte skett med tanke på att göra det lättare och bekvämare för den resande allmänheten. Såväl kommunikationsministern som SJ-ledningen har hittills avvisat all kritik som förts fram, vilket är en uppenbar nonchalans gentemot resenärerna. På min andra fråga, om varför det inte framläggs någon proposition till höstriksdagen på grundval av HAKO-utredningens förslag, hänvisar kommunikationsministern till det ekonomiska läget. Det innebär i realiteten ett reformstopp. Regeringen skjuter alltså på mycket angelägna reformer inom handikappområdet. Det som befarades i valrörelsen har alltså inträffat. Uttalandena i interpellationssvaret om ”integrering av de handikappade i samhällslivet” är inte mycket värda när regeringen inte vill ta det ekonomiska ansvaret för att genomföra reformerna. Jag vill på det skarpaste protestera mot det av regeringen beslutade reformstoppet på handikappområdet. Det hemskaste är att man samtidigt med beslutet om reformstoppet ger högre inkomsttagare stora skattesänkningar. Stora bidrag, på många miljarder kronor, ges också ut åt företagen. Ett sådant handlande går inte ihop. Också spelet om regeringens energipolitik kostar många miljarder, och det är tydligen meningen att de handikappade nu skall betala hela kalaset. Hela handikapprörelsen har i demonstrationer, i uppvaktningar, på möten och i andra sammanhang krävt att regeringen omedelbart skall genomföra HAKO-utredningens förslag om en handikappanpassad kol lektivtrafik samt att SJ:s vagnar byggs med hänsyn till människornas behov. Vi kan konstatera genom den här interpellationsdebatten att det inte kommer något förslag från regeringen, och det är ytterst beklagligt. De löften som olika statsråd givit i denna fråga är alltså inte mycket värda i dag.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga, som ju var mycket kort och mycket konkret.

Trafikfrågorna tilldrar sig av ganska naturliga skäl en bred allmänhets intresse. Alla är vi ju på ett eller annat sätt trafikanter och berörs alltså av det som sker på det här området. Som trafikanter ställer vi krav på att trafiken skall fungera både på vägarna och på det spårbundna området, som vi just nu debatterar. Riksdagen diskuterar från tid till annan, och då särskilt i budgetsammanhang, hur trafikpolitiken bäst bör utformas, och den frågan får vi anledning att återkomma till. Inte desto mindre får vi ofta som riksdagsmän inta åskådarens plats när det gäller att genomföra de av oss fattade besluten. Genomförandet är av naturliga skäl lagt på andra, och den rollfördelningen finns det ingenting att erinra mot — allt självfallet under förutsättning att verkställarna av riksdagens beslut också är lyhörda för riksdagens uttalade mening i olika avseenden, inte minst när det gäller de trafikpolitiska målen. Jag är medveten om att i den här frågan kan man, såsom statsrådet Turesson också gör, hänvisa till att det så att säga inte är regeringens bord, utan att det är andra som beslutar i sammanhanget. I vissa situationer uppstår emellertid frågan huruvida riksdagen och regeringen inte har anledning att lägga sig i också det som statsrådet nu anser vara en detaljfråga. Jag menar att den här frågan inte är en detalj, utan har med trafikpolitikens genomförande att göra. För nu ganska länge sedan, närmare bestämt under eftersommaren, råkade jag i radio få höra en tjänsteman inom SJ — förmodligen ganska högt uppsatt — på fullt allvar göra klart, att SJ inte kunde ta ansvar för de handikappades behov av kollektiva färdmedel. Det var en uppgift för kommunerna, menade vederbörande. Sedermera har — dess värre, vill jag tillägga — generaldirektören för SJ talat om, att detta också är hans mening.

förbättra kollektiv Jag tycker att sådana här besked från ett företag, som dessutom befinner sig i monopolställning, är uppseendeväckande, för att inte säga upprörande. Talet om hela svenska folkets järnväg kommer i fortsättningen i varje fall i mina öron att skorra en smula falskt, och det är jag självfallet den förste att beklaga. Anledningen till att de här frågorna nu fått sådan aktualitet är, som vi alla vet, SJ-ledningens tankegångar i fråga om den framtida vagnparken för persontrafik. Enligt tillgängliga uppgifter kommer antalet sittplatser — det har Börje Nilsson nyss redogjort för — att utökas i vagnarna. Man kommer också att nöja sig med bara en inoch utgång. Om detta ökar genomströmningen av trafikanter på statens järnvägar är väl en öppen fråga — jag tror att det kommer att medverka till ökad otrivsel, ökad stockning och ökade svårigheter över huvud, särskilt då för dem som allmänt sett redan har svårigheter att klara sig ute bland människor och i trafiken. Bagageutrymmena kommer enligt uppgift att begränsas till ett minimum, och någon som helst handikappanpassning förefaller det inte bli fråga om. Man har visserligen talat om att det kommer att bli en förbättring när det gäller inoch utgången på det sättet att fotstegen blir flera och lägre, så att det följaktligen blir lättare att forcera dem. Men om man nu gör en förbättring i det hänseendet är det väl inte nödvändigt att göra en försämring på andra områden; den balansakten tror jag inte man behöver ägna sig åt. För egen del hade jag, kanske jag skall tillägga, förväntat mig att kommunikationsministern skulle ha ansett sig böra ingripa i den här frågan. Några sådana tecken har han visserligen inte tidigare visat, och av svaret i dag förefaller det som om herr Turesson inte heller nu umgås med några planer på att i varje fall göra riksdagens mening klar för SJ ledningen — och eventuellt också sin egen mening, om han nu delar riksdagens mening. Det är ju så att brandmyndigheter, handikapporganisationer och en bred allmänhet med skärpa har vänt sig mot SJ-ledningens tankegångar. Vi har varit överens om att så långt som möjligt anpassa samhället till alla människors behov, alltså även till de handikappades. Att något undantag skulle kunna medges för SJ faller på sin egen orimlighet. Brandmyndigheterna har särskilt pekat på de ökade svårigheterna vid olyckor som blir en följd av den nya vagnkonstruktionen. Det finns f. ö. anledning att brännmärka det hemlighetsmakeri som omger hela denna fråga, där det varit praktiskt taget omöjligt att få en adekvat information om hur de nya vagnarna kommer att se ut och hur de är konstruerade.

Att såsom skett avvisa de handikappades krav på bättre tillgänglighet framstår för mig som cyniskt. Att behöva färdas i godsfinkor om man är rullstolsbunden är en grotesk ordning, och en ändring måste enligt mitt förmenande ske när det gäller de handikappades situation på området. Jag hade, som jag sade tidigare, hoppats att statsrådet skulle ha avhållit sig från att inta hållningen ”det här är inte mitt bord”. I den lilla del av svaret som behandlar den särskilda frågan om de nya SJ-vagnarna säger statsrådet emellertid att ”det är SJ och inte regeringen som skall avgöra hur SJ:s vagnpark skall utformas — --". Naturligtvis bör den fördelningen av ansvaret vara naturlig. Det kan dock, som jag sade tidigare, finnas fall då även ett statsråd måste visa kurage för att hävda allmänintresset. Tyvärr tycks inte herr Turesson vilja leva upp till ett sådant ansvar. Jag har tidigare liksom andra talare här, och statsrådet själv f. ö., påmint om HAKO-utredningen. Också statsrådet menar att de riktlinjer HAKO-utredningen har gjort till sina är väl avvägda, och han delar utredningens synpunkter. Av någon anledning tycks nu statsrådet mena att den aktuella vagnkonstruktionen fyller de krav utredningen ställt upp. Av de uttalanden som jag inledningsvis refererade — och som i hög grad föranledde min fråga — måste man tyvärr dra slutsatsen att de handikappade skall hänvisas till andra färdmedel än SJ:s personvagnar. Jag tycker att den inställningen är minst sagt upprörande. Det har väl inte undgått statsrådet Turesson att den här frågan har föranlett många att fatta pennan och skriva artiklar i tidningar och på annat sätt göra sin mening gällande. Författaren Sven O. Bergkvist i Sollentuna hade en hörnartikel i Dagens Nyheter i början av oktober, där han skrev en del tänkvärda ting. Jag tycker att det i den här debatten finns anledning att vidarebefordra de synpunkter han anför, och jag vill citera ett kort avsnitt ur denna artikel: ”Vid en DHR-uppvaktning har kommunikationsminister Bo Turesson sagt att han inte kan bestämma över vagnarnas inredning. Det är SJ:s och Lars Petersons bord! Och då blir det ju i första hand fråga om pengar. Billigast vore väl att placera i godsvagnar, folk som fä. Det finns ju exempel på att det går. Lars Gunnar Emmoth, gravt rörelsehindrad men flitig resenär och f. ö. författare till ett par böcker om sitt liv som handikappad, vet hur det är att färdas bland tidningspackar, gravurnor, fågelburar och papegojor. Det vore kanske något för andra också, från direktörer, tjänstemän till s.k. vanliga arbetare? Att det är kallt och dragigt i finkorna och att man lätt blir förkyld och drar på sej ständiga blåskatarrer — det är väl inte hela världen? Huvudsaken är väl att SJ går ihop och på längre sikt kanske ger en slant över .

Herr talman! Karl Hallgren är förhindrad att själv ta emot svaret på sin fråga, och jag vill därför i hans ställe tacka för svaret. I min kommentar skall jag försöka att hålla mig åtminstone i närheten av tidsgränserna för enkla frågor. Karl Hallgrens fråga gällde om SJ:s inköpspolitik överensstämmer med regeringens uppfattning. Kommunikationsministern har i sitt skriftliga svar angett en positiv inställning till de handikappades behov av att kunna utnyttja kollektiva färdmedel. Men detta är tydligen inte SJ:s uppfattning. Kommunikationsministern säger att han inte närmare vill gå in på skillnaderna mellan nya och gamla vagnar, men enligt uppgift från de handikappades organisationer tillåter inte de nya vagnarna att ordinära rullstolar tas ombord. Det är likaså omöjligt för personer som använder kryckor, kryckkäppar eller stödbockar, vilket blir allt vanligare bland äldre, att använda vagnarna. Det är också förenat med mycket stora svårigheter att ta sig in på tågen med barnvagn. För att konstatera dessa problem behöver man inte vänta tills vagnarna är klara, herr Turesson. Det räcker med att man har tillgång till en tumstock. Det som jag ifrågasätter torde inte vara möjligt när det gäller de nuvarande vagnarna, men vari består då de väsentliga förbättringarna? Det är också symtomatiskt och i och för sig i överensstämmelse med den borgerliga politik som förs av regeringen att i sådana här frågor hänvisa till den ansträngda samhällsekonomin. Det är på det sociala området som det skall sparas, och där finns de största behoven. Det är en dålig tröst för de handikappade att säga att regeringen tänker genomföra HAKO-utredningens förslag så snart det ekonomiska läget så tillåter. Jag hävdar därför att Karl Hallgrens fråga kvarstår obesvarad. Det är SJ som bestämmer detaljerna, säger kommunikationsministern. I likhet med Börje Nilsson och andra hävdar jag att detta inte är en fråga om detaljer. Det är en fråga av principiell betydelse för trafikpolitiken. Skall gamla, handikappade och småbarnsföräldrar kunna använda de kommunikationsmedel som SJ ställer till förfogande eller inte? Det är det som det gäller, och det är detta som regeringen måste uttala sig klart om. Det handlar alltså inte om utrustningsdetaljer av underordnad betydelse, utan det handlar om huruvida grupper i samhället medvetet skall utestängas från möjligheten att använda allmänna kommunikationsmedel. Om vi skall se på frågan ekonomiskt måste det väl ändå vara billigare och bättre att från början bygga vagnarna så att de blir handikappanpassade än att bygga om dem senare. Jag vill alltså upprepa min fråga: Kommer regeringen att vidta åtgärder för att få SJ att ändra på utformningen av de beställda vagnarna, eller har regeringen överlämnat åt SJ att ta hand om också den principiella inriktningen av trafikpolitiken? Det förefaller så. förbättra kollektiv Till sist: Vilka handikappade eller grupper av handikappade skulle komma att få fördelar av den nu föreslagna utformningen av vagnarna? Har kommunikationsministern, om det finns sådana handikappade, kontrollerat med dem om de bedömer fördelarna som så avgörande att de är beredda att acceptera vagnarna även om andra handikappade då utestängs?

Herr talman! Det mesta är kanske redan sagt i den här debatten, som har så många talare, men också jag vill tacka statsrådet Turesson för svaret. Bl.a. säger statsrådet att den allmänna målsättningen om integrering av de handikappade i samhällslivet bör vara en självklar utgångspunkt vid utformningen av trafikpolitiken. Hur kan detta uttalande vara förenligt med SJ:s nya järnvägsvagnar, som här omtalats åtskilliga gånger och som eventuellt är beställda hos Kalmar Verkstad? Det borde varit självklart att vid en beställning av 150 nya personvagnar dessa hade utformats med beaktande av kravet på handikapptillgänglighet. På 100 meter tåg beräknar man att ta 333 passagerare i stället för som nu är fallet 290 passagerare, eller om vi räknar per vagn 88 passagerare i stället för 62. Det blir alltså mindre utrymme för varje passagerare än f. n. Ryggstöden skall inte vara ställbara, och det blir en inoch utgång i stället för två. Mindre plats kommer att finnas för bagage och kläder, och det blir smalare mellan stolraderna, eftersom vagnarna blir smalare än de vi nu har. I England har man forskat i hur man skall kunna utforma ett transportsystem för hela folket, och det har klart framgått att en tillfredsställande lösning av de handikappades problem samtidigt innebär bästa alternativen för icke handikappade, vilket inte är förvånande. I Holland har man dubbla dörrar i mitten av vagnarna, och på de 95 största stationerna finns flyttbara ramper där man kan köra upp en rullstol på tåget. Passagerare som har gångsvårigheter kan givetvis också ha glädje av rampen. I Holland fraktas rullstolar utan kostnad, och det holländska järnvägsbolaget ger årligen ut en broschyr där dess service för de handikappade presenteras. I Holland anser man också att ingångar, biljettkontor, telefoner och toaletter på de större stationerna skall göras handikappanpassade. När får vi se några dylika initiativ från SJ i vårt land? I Norge pågår en intressant utveckling av en ny typ av järnvägsvagnar som är handikappanpassade även om de inte helt fyller sitt ändamål. Jag skulle kunna fortsätta den här redogörelsen med exempel från ett flertal andra länder, som har kommit längre än vi på att planera de allmänna samfärdsmedlen så att alla verkligen kan använda dem. Med den tekniska utveckling vi har i vårt land bör vi trots knappa resurser kunna prioritera en utveckling av ett handikappanpassat Det skulle kunna ge möjligheter för nya produkter som kan säljas och användas på både inhemsk marknad och export. Volvo har utvecklat en buss som stannar vid förhöjda plattformar, och med de förändringar som det projektet betyder för de handikappade skulle alla rörelsehindrade kunna klara sina lokalresor. Det finns direktinsteg, mjuk inbromsning och start, sittriktiga säten och plats för rullstol. Kan inte detta möjligen bli en exportvara av betydande mått? I Göteborg skall det här bussystemet byggas upp på en linje på försök. Om man inte så snart som vore önskvärt kan genomföra HAKO utredningens alla förslag, har jag svårt att förstå att man inte vid nyoch ombyggnad av kollektiva transportmedel inom alla områden — tåg, buss, tunnelbana, flyg och fartyg — kan förverkliga så mycket som är ekonomiskt möjligt. Kan statsrådet Turesson i dag lämna besked om möjligheterna att utforma dessa nya järnvägsvagnar på ett sätt som bättre stämmer överens med den allmänna målsättning statsrådet Turesson i svaret anger att han har? Statsrådet säger också att det är SJ och inte regeringen som skall avgöra hur SJ:s vagnpark skall utformas i detalj. Om SJ:s generaldirektör inte delar statsrådets här uttalade allmänna målsättning att trafikpolitiken skall utformas så att den underlättar för de handikappade att utnyttja kollektivtrafiken, vem är det då som skall ha sista ordet när det gäller de 150 nya järnvägsvagnarna — statsrådet Turesson eller generaldirektör Peterson? Vill statsrådet Turesson svara mig också på den frågan? Sedan kan jag inte försumma tillfället att här gå något i polemik mot två tidigare talare, som säkert haft rätt i det mesta de sagt men som tycker att vår nuvarande dåliga ekonomi helt är baserad på vad som skett under det senaste året. Kunde man kanske inte under 44 år ha gjort ännu mer för de handikappades möjligheter att utnyttja kollektivtrafiken? Detta är sagt med adress till Bertil Zachrisson och Börje Nilsson, som anfört att just det här årets ekonomiska politik har omöjliggjort allting. Om vi fört en sund ekonomisk politik tidigare hade vi kanske haft bättre ekonomi nu. Tänk på det, ni som har haft makten i 44 år.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande också att begränsa mig till de frågor som väckts angående beställningen av de nya SJ-vagnarna. Det är verkligen på tiden att SJ får nya personvagnar. Därför är de beställda 150 vagnarna ett mycket välkommet tillskott. Men brådskan att förnya vagnbeståndet och arbetsmarknadsläget får inte äventyra vagnarnas anpassning till morgondagens behov. Den stora uppståndelsen kring de beställda vagnarna visar med vilket förbättra kollektiv stort och brett intresse man följer järnvägens utveckling i vårt land. Det är något positivt, som måste tillvaratas och beaktas av både kommunikationsministern och SJ:s ledning. Gräv inte ner er i försvarsställning utan tag fasta på de krav som framställs och gör det som är tekniskt och ekonomiskt möjligt av det hela. Om vi i dag inte har exakta lösningar på en anpassning av vagnarna till de handikappades behov måste vagnarnas konstruktion medge sådan anpassning längre fram. Inte heller är högt platsantal i vagnarna det viktigaste kravet för att öka järnvägens attraktivitet. Komfort och tidtabellanpassning svarar mer mot de järnvägsresandes behov. Opinionen har verkligen en bred och djup förankring. Folkpartiets landsmöte i augusti antog ett kraftfullt uttalande att de nya personvagnarna måste vara handikappanpassade och fylla rimliga säkerhetskrav. I en partimotion från folkpartiet för ett par år sedan krävdes att all kollektivtrafik i princip skall handikappanpassas. Själv har jag både vid personliga samtal med kommunikationsministern och i brev till honom framfört dessa synpunkter. Därför kan jag säga att de handikappade genom alla dessa uttalanden har folkpartiets fulla stöd. Men det skall klart erkännas att de nya vagnarna i flera avseenden blir betydligt bättre än de nuvarande vagntyperna. Jag är alltså inte överens med Börje Nilsson, som utdömde de nya vagnarna i praktiskt taget alla avseenden. Både insteg och dörrbredd blir klart förbättrade, bortsett från att man snålar in på antalet sidodörrar, vilket jag anser vara en helt onödig inskränkning — på den punkten instämmer jag med flera av talarna. Under hand har andra förbättringar gjorts. Man får nu t.ex. två toaletter i varje vagn. Utvecklingsarbetet bör dock fortsättas. Jag hänvisar till de rön från utlandet som Margot Håkansson gjorde en mycket god exposé över. Tyvärr har vi i vårt land ganska sent börjat inse att även de handikappade har rätt till och behov av att utnyttja kollektiva färdmedel. Därför är de kollektiva transportmedlen i dag väldigt eftersatta i tekniskt hänseende. Det ligger då nära till hands att anpassningen av SJ-vagnar, som kanske är de svåraste att anpassa till de handikappades behov, lämnas därhän vid nybeställningar. Men tvärtom borde allt göras för att utnyttja den teknik som finns i dag och så långt möjligt förbereda vagnarna för framtida bättre utrustning. Det synes mig vara ett grundfel i SJ:s bedömning att man tror att ju fler passagerare man kan packa in i vagnarna, desto lönsammare blir trafiken. I ett svar till riksdagsrevisorerna har SJ gjort jämförelser med komforten i bussar och flygplan. SJ anger i sitt svar att järnvägen måste göra liknande funktionella bedömningar som den konkurrerande busstrafiken och flyget gör i sitt utvecklingsarbete. Framtidens järnvägsvagn skulle med andra ord bli en flygkabin på järnväg och därmed bli mer konkurrenskraftig! Ingenting kan vara felaktigare. För resten har både flygplan och bussar bättre utrymmen för resgods än de planerade järnvägsvagnarna. Det finns fler och kanske mer vägande kvaliteter än hög produktivitet, som skall hävda järnvägens konkurrenskraft gentemot buss och flyg. En betydelsefull faktor är komforten, såsom den återspeglas i utrymme för sittplatser, resgods och garderob. En framgång i opinionshänseende är att de aktuella vagnarna nu troligen kommer att utrustas med ställbara ryggstöd mot planerat fasta ryggstöd. Jag vill uttrycka förhoppningen att sätena blir mer sittriktiga än i vissa ombyggda vagnar som nu är i bruk. Passagerare klagar över att man vid längre resor efter ett tag måste resa sig och gå omkring, därför att man får värk i ryggen av de icke omställbara ryggstöden. Jag hemställer att kommunikationsministern medverkar till att antalet sittplatser i andraklassvagnarna minskas till förslagsvis 82 i stället för som planerat 88, och till ökat utrymme för garderob och resgods. Sannolikt kan man klara detta med ännu mindre indragning av sittplatser. De nya vagnarnas siktfönster kommer eljest att skymmas av upphängda kläder, som i övrigt blir till förfång för fönsterpassagerare. Kommunikationsministern säger i dag att det är SJ och inte regeringen som skall avgöra hur SJ:s vagnpark skall utformas i detalj. Det är riktigt i sak. Men kommunikationsministern är naturligtvis oförhindrad att föra ett samtal med SJ-ledningen, och i det samtalet har han ett mycket gott stöd av vad som har sagts här i kväll. Herr talman och herr kommunikationsminister! De nya SJ-vagnarna håller opinionsmässigt på att bli något av en symbolfråga för vad den nya regeringen vill göra för de handikappade och de framtida järnvägsresenärerna. Opinionen tar inte hänsyn till om det är kommunikationsministern eller SJ-ledningen som skall besluta — man skjuter in sig på kommunikationsministern. Det vore en bra insats om man i framtiden kan se de aktuella personvagnarna som ett uttryck för en framsynt trafikpolitik.

Herr talman! Den debatt som vi för här i kväll är litet förvirrande. Den handlar dels om allmänna principer för trafikpolitik och vägpolitik, dels om olika detaljer när det gäller SJ:s vagnars utformning. Därmed inte sagt att det är oviktiga detaljer som vi diskuterar, men det är något av en sammanblandning av äpplen och päron när vi diskuterar å ena sidan allmänna principer för trafikpolitiken och å andra sidan SJ:s vagnars handikappanpassning. Alltnog, debatten är som den är. Jag avser att i mitt inlägg närmast uppehålla mig vid de principiella trafikpolitiska frågorna. 1970-talet har kännetecknats av våldsamma angrepp på den socialdemokratiska regeringen för dess trafikpolitik. De borgerliga partiernas attacker mot 1963 års trafikpolitiska beslut har varit legio. Förvisso har det funnits anledning därtill. Under den förutvarande socialdemokratiska regeringen startades en mängd utredningar för att få fram underlag för en ny samhällsekonomiskt inriktad trafikpolitik. Alla dessa utredningar har sammanställts och re förbättra kollektiv missbehandlats, och vi hade väntat oss att under innevarande år få en proposition om en ny trafikpolitik. Nu får vi inte den trots att vår nuvarande kommunikationsminister vid flera tillfällen sedan han började sin ämbetsperiod har sagt att ”förvisso kommer jag att presentera en sådan trafikpolitisk proposition för riksdagen”. Det är beklagligt att vi inte får den. Bo Turesson hänvisar till det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget. Otvivelaktigt krävs på många områden inom trafikpolitiken ekonomiska resurser från samhällets sida om vi skall gå över från ett företagsekonomiskt till ett samhällsekonomiskt tänkande. Men — och det är det väsentliga och viktiga i kvällens debatt — ett klargörande och ett fastläggande av de framtida principerna för trafikpolitiken kostar inte ett enda öre. Det är därför med ytterligt beklagande vi konstaterar att den nuvarande regeringen, trots att de i den ingående partierna i flera år har angripit den socialdemokratiska trafikpolitiken, trots att de här i riksdagen har givit utfästelser om en ny trafikpolitik och en ny vägpolitik, inte kan samla sig och redovisa sina principer. Hela underlaget finns, alla de utredningar som Bertil Zachrisson har redovisat finns klara. Orsaken är uppenbarligen inte det statsfinansiella läget utan att regeringen saknar vilja att samla sig kring en ny trafikpolitik. Jag skall här inte tala om vad de olika borgerliga partierna ställt i utsikt på trafikpolitikens och vägpolitikens område. Riksdagsprotokollen talar ett entydigt och tydligt språk på den punkten. Statsrådet säger emellertid i sitt svar på Bertil Zachrissons interpellation att trots att han är förhindrad att framlägga en samlad trafikpolitisk proposition, så avstannar icke reformarbetet på trafikpolitikens område. Han hänvisar till en nyligen framlagd proposition angående ändring av vägverkets organisation och vissa vägplaneringsfrågor. Vad innehåller då denna proposition? För det första föreslås att en särskild planeringsavdelning skall inrättas inom vägverkets centrala förvaltning. Det är naturligtvis bra. För det andra föreslås att den nuvarande s.k. behovsinventeringen skall ersättas av en perspektivplanering som på ett bättre sätt skall visa konsekvenserna av alternativa inriktningar av väghållningsverksamheten. Det är naturligtvis också bra. Men vad är det som en enig riksdag har begärt sedan 1974? Jo, riksdagen har i skrivelser till regeringen krävt att ett förslag till en långsiktig vägplanering skulle föreläggas riksdagen. Det begärde riksdagen 1974, det begärde riksdagen 1975 och det begärde riksdagen 1976. Vad svarar då vår nuvarande kommunikationsminister på det kravet? Jo, han svarar med ett allmänt tal sida upp och sida ned i propositionen om planering och planering och planering. Förvisso är det bra att vi får en förbättrad planering på vägpolitikens område. Men vad vi behöver på detta område är konkreta besked om efter vilka principer vi skall bygga ut vårt vägväsende. Herr Turesson talar allmänt om att man skall ta större hänsyn till trafikolycksfallen i vägplaneringen. Förvisso skall man göra det. Men på vilket sätt? Det får vi inte veta i den här propositionen. Nr 21 Herr Turesson talar om att vi i vägplaneringen i ökad utsträckning måste beakta miljöaspekterna. Men på vilket sätt vi skall beakta miljöaspekterna står det inte ett ord om i propositionen. ESF nn, Kommunikationsministern säger vidare i den provosition som han Om åtgärder för att hänvisar till i sitt svar att vi måste ta ytterligare regionalpolitiska hänsyn = förbättra kollektivnär det gäller vägpolitiken. Men på vilket sätt vi skall ta dessa = trafiken regionalpolitiska hänsyn står det inte ett ord om i propositionen. Slutligen säger kommunikationsministern i sin proposition att vi måste se till att förbättra standarden på de mindre och medelstora vägarna och att det skall ske på bekostnad av utbyggnaden av våra motorvägar. Vi bygger ju knappt några motorvägar i det här landet. Hur skall vi då få resurser till de mindre och medelstora vägarna? Inte ett ord sägs om detta i denna proposition, som kommunikationsministern hänvisar till för att få avlat när han svarar på Bertil Zachrissons interpellation. Och jag frågar mig som västkustbo: Innebär detta principiella ställningstagande att utbyggnaden av E 6, som ur trafiksäkerhetssynpunkt är utomordentligt besvärlig, avstannar? Med andra ord: Vi får icke ett enda adekvat besked i regeringens proposition 1977/78:10 på vägpolitikens område. Men ändå hänvisar kommunikationsministern till den här propositionen när han svarar på Bertil Zachrissons interpellation om den framtida vägpolitiken. Riksdagen har begärt att få sig förelagt ett konkret förslag till den framtida vägpolitiken. Men kommunikationsministern säger i sin proposition att han avser att föreslå regeringen att i föreskrifter till vägverket och länsstyrelserna ange den allmänna inriktningen av planen. Men riksdagen, vi politiker i det här huset, som skall dra upp de allmänna riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken, den framtida vägpolitiken — vi skall inte få möjlighet att påverka den framtida vägpolitiken trots att riksdagen i tre år i följd har sagt att det här vill vi ta ställning till. Jag tycker därför att den här hänvisningen i interpellationssvaret är ytterst beklaglig. När vi behandlar propositionen inom en nära framtid här i riksdagen kommer vi naturligtvis ifrån socialdemokratiskt håll att ange våra synpunkter på vägpolitikens område, för vägpolitiken, herr talman, är en väsentlig del av trafikpolitiken. Vi måste se till att den standard som nu har uppnåtts på våra huvudvägar i stort sett bibehålls, att standarden på de lågtrafikerade länsvägarna gradvis förbättras. Jag vill därför till kommunikationsministern vid den här allmänna trafikpolitiska och vägpolitiska debatten ställa följande frågor: 1.

2. Vad är kommunikationsministerns uppfattning om trafiksäkerhe 149 ten? Enligt socialdemokraternas uppfattning får trafiksäkerheten åtminstone inte försämras. Driftsoch byggnadsåtgärder på vägpolitikens område måste utföras i så stor utsträckning att antalet trafikolyckor i vart fall inte ökar i framtiden. 3. Vad är kommunikationsministerns uppfattning när det gäller beläggning av våra grusvägar? Kommunikationsministern säger i sin proposition att vi måste se till att förbättra det sämre vägnätet — men på vilket sätt? Vad har kommunikationsministern för målsättning? Vilken trafikintensitet skall gälla för att man skall se till att det blir beläggning på våra grusvägar? Det är en målsättningsfråga som uppenbarligen riksdagen skall ta ställning till. Samma sak gäller bärigheten på våra vägar. Där säger kommunikationsministern rent allmänt i sin proposition att vi skall förbättra bärigheten för att underlätta skogstransporter och andra tunga transporter. Det här är frågor som riksdagen hade väntat sig att få ta ställning till, men intet om detta finns i propositionen trots att kommunikationsministern i en regeringsförklaring har sagt att riksdagen skall få ta ställning i de här frågorna. 4. Kommunikationsministern uttalar i sitt interpellationssvar att reformarbetet fortsätter på ett annat område. Det gäller ett förslag till nya sjöfartsavgifter. Det är intressant att ta del av det förslaget. Jag skall bara exemplifiera den nuvarande regeringens politik i den del av trafikpolitiken som har med sjöfart att göra, och som västkustbo och som representant för Göteborgs kommun i den här riksdagen skall jag göra det med utgångspunkt i kostnaderna när det gäller de statliga sjöfartsavgifterna för Göteborgs hamn. År 1976 betalade trafiken på Göteborgs hamn i runt tal 30 miljoner i statliga sjöfartsavgifter. I den proposition som kommunikationsministern nu har presenterat för riksdagen föreslår han en omläggning av de statliga sjöfartsavgifterna som innebär att år 1979 kommer de statliga sjöfartsavgifterna för trafik som går på Göteborg att öka från i runt tal 30 miljoner till 58 miljoner. Det är nästan en fördubbling. Göteborgs hamn har sedan 1960 investerat 600 milj.kr. Sjöfartsverket, vars kostnader det är fråga om, har under motsvarande period investerat 6 milj.kr., alltså en hundradel av vad Göteborgs kommun har investerat. År 1977 får Göteborgs kommun 40 milj.kr. i kommunala hamnavgifter. Det kanske stiger till 45 miljoner år 1978. Men då tar staten ut 58 milj.kr. i statliga hamnavgifter. Detta är ett exempel på den borgerliga regeringens trafikpolitik, på politiken inom ett område som är ytterst väsentligt, kanske inte så mycket för Göteborg som för svenskt näringsliv. Göteborgs hamn är ju Nordens centralhamn. Göteborgs hamn konkurrerar med kontinenthamnar som Rotterdam och Hamburg när det gäller den transoceana trafiken, och konkurrenssituationen är ytterst besvärande. Rotterdam och Hamburg har stora statliga subsidier för sin verksamhet, men i Sverige lägger vi stora statliga avgifter på den transoceana hamnen, och vi fördubblar dem på ett år. Det kan innebära att Sverige blir av med den centrala transoceana trafiken. Det kan innebära att den transoceana sjöfarten inte går på Skandinavien utan på kontinenten. Vad blir följden av det, herr kommunikationsminister? Jo, det innebär en merkostnad för svenskt näringsliv på 350 milj.kr. per år. Det är inte jag som har räknat ut det, utan det har näringslivet gjort. Är det en vettig trafikpolitik att vi eventuellt riskerar att förlora en transocean trafik genom en omläggning av den statliga sjöfartspolitiken, samtidigt som vi vet att svensk sjöfart i dag arbetar under ytterst besvärande förhållanden? Jag har, herr talman, tagit dessa exempel på vägpolitikens område och på sjöfartspolitikens område, eftersom herr kommunikationsministern i sitt svar till Bertil Zachrisson på hans interpellation när det gäller de allmänna riktlinjerna för den framtida trafikpolitiken säger: Reformarbetet stannarinte. Vi har lagt fram förslag när det gäller vägpolitiken, och vi har lagt fram förslag när det gäller sjöfartspolitiken. Men, herr talman, de förslagen ber man nästan Gud bevara sig ifrån! Vi måste se till att riksdagen får möjligheter att ta ställning till de framtida riktlinjerna för trafikpolitiken och vägpolitiken. Riksdagen måste se till att vi även i fortsättningen driver en sådan hamnpolitik i det här landet att vi kan slå vakt om svenskt näringsliv och att vi får behålla vår transoceana trafik.

Herr talman! Kurt Hugosson började med att säga att han fann den här debatten förvillande. I det avseendet — kanske det enda — kan jag hålla med honom fullständigt, inte minst mot bakgrunden av Kurt Hugossons eget stora inlägg rörande riksdagsbehandlingen av en vägproposition, som först så småningom kommer att behandlas av riksdagen. Det är inte så vanligt, men däremot förvillande, att man behandlar en ännu inte lagd proposition i samband med en interpellationsdebatt. Min uppgift att efter dessa nio inlägg nu hinna svara på alla frågor och bemöta alla angrepp kan naturligtvis te sig ganska hopplös. Jag vill emellertid börja med att säga, att när jag vid flera tillfällen under det gångna året från den här platsen har utlovat en trafikpolitisk proposition så har jag menat allvar. Jag har naturligtvis en stark ambition att få sätta mitt namn under en proposition som innebär en förnyelse av den statliga trafikpolitiken. Men omständigheterna har gjort att detta inte varit möjligt. Det har enligt regeringens bedömning tett sig meningslöst att lägga fram en trafikpolitisk proposition utan att samtidigt kunna satsa de medel som behövs för att förverkliga intentionerna. Låt mig försöka skumma av en del av det som har sagts i debatten. Eric Carlsson frågade hur man skulle kunna öka antalet resande på SJ. Ja, enligt den statistik som finns har ökningen sedan 1972 varit ungefär 20 96, och det är en mycket glädjande ökning, som vi naturligtvis skall vara rädda om. Det finns knappast någon form av trafik som jag personligen skulle vilja se utvecklad så mycket som SJ:s trafik på medellånga avstånd, och där kan vi vinna väldigt mycket ur energibespa förbättra kollektiv ringssynpunkt, ur miljöförbättrande synpunkt och med hänsyn till ökad trafiksäkerhet på våra vägar. Eric Carlsson och många andra efter honom har sagt att de nya vagnar som SJ nu utvecklar inte kommer att göra det lättare, utan kommer att göra det svårare för massor av människor att åka tåg. Det är fel. De kommer att göra det betydligt lättare för äldre människor och för människor med rörelsehinder att komma in i vagnarna, att under resan finna sig till rätta och att utnyttja toalettutrymmena.

Jag sade i mitt svar att när vi nu får sådana här vagnar levererade från 1979 och framåt — de kommer successivt — får vi se hur de fungerar när de kommer ut i trafiken. Jag kan inte alls se något märkvärdigt i att man vill pröva ett nytänkande i vagnskonstruktion i praktisk verklighet. Jag är helt övertygad om och jag utgår från att om det visar sig att vagnarna är behäftade med någon konstruktionsdetalj som inte gör det lämpligt att fortsätta leveranserna sedan t.ex. 20 vagnar har levererats, kommer man att se till att de återstående 130 ändras på den punkten. Det lovar jag att vi från departementet och från SJ:s ledning gemensamt skall verka för. Det har beträffande SJ:s möjligheter att ta hand om rullstolsbundna personer sagts väldigt mycket, och mycket är riktigt. Jag är personligen medveten om de svårigheter som finns, de säkerhetsfrågor som måste lösas. Det är inte bara det att rullstolen måste vara förankrad så att den inte rutschar i väg vid en häftig inbromsning, dessutom har den som sitter i rullstolen många gånger minskad balans och kan komma att råka ut för en olycka. Det har i några länder gjorts försök att utforma specialvagnar för rullstolsbundna. Men det finns icke någon riktigt genomtänkt och konsekvent utförd konstruktion. Jag hörde i förra veckan att det skulle finnas något liknande i Holland, och som ett uttryck för hur intresserad jag är att kunna medverka till detta beställde jag genast biljett för att resa ned över en dag och titta på detta. Jag bad ambassaden ta reda på om järnvägsfolket där ville visa upp en sådan vagn för mig och en av mina medarbetare. Men det visade sig att det inte fanns någon sådan vagn. Det enda som finns är en liten plattform som man lägger snett från perrongen och upp till vagnen för att på vanligt sätt rulla upp en rullstol. Jag inställde självfallet resan. Jag har för avsikt att inom den närmaste tiden uppdra åt statens järnvägar att tillsammans med bl.a. företrädare för de handikappades intressen utveckla en vagntyp, som i sin grundläggande konstruktion till godoser de rullstolsbundna resenärernas krav på bekvämlighet och säkerhet. Det uppdraget skall redovisas för regeringen så snart som möjligt, och sedan har regeringen att ta ställning till eventuell anskaffning. I sådant fall där man har en konkret utformad vagntyp att ta ställning till är det möjligt för regeringen att anvisa anslag för beställning av dylika vagnar. Vi har inte något ministerstyre. Regeringen kan föreslå riksdagen att av ett anslag för beställningar av rullande materiel så och så mycket skall användas för just denna typ av vagnar. Jag hoppas att det inte skall dröja länge innan detta utredningsuppdrag har lett till resultat, så att jag kan föreslå regeringen att lägga ett sådant förslag på riksdagens bord. I anslutning till den nya omgången av den regionala trafikpolitiken kommer självfallet regeringens syn på de trafikpolitiska frågorna att presenteras för riksdagen. De som har uttryckt tvivel härom — det var främst Bertil-Zachrisson — kan vara helt övertygade om att regeringen inte skall komma tomhänt till riksdagen. Ett viktigt inslag i denna syn på trafikpolitiken är just vägfrågorna. Detta har kommit till uttryck i den proposition som Kurt Hugosson alldeles nyss ägnade så stor uppmärksamhet. Vi har där föreslagit att vi skall få ett betydligt förstärkt regionalt inflytande i vägplaneringen. De frågor som jag har aviserat kommer naturligtvis att tillmätas större betydelse än hittills. Jag tänker då på beläggningen av grusvägnätet och förstärkningar av de vägar som inte har tillräcklig bärighet i tjällossningstider. Där har vi ännu inte kunnat lägga fram några preciserade riktlinjer, men vi har uppdragit åt vägverket att förbereda den saken och sedan presentera förslag till program. Den trafikpolitiska utredningen har ännu inte lagt fram något förslag till lösning av kostnadsansvarighetsfrågorna. Det visste vi naturligtvis redan i våras, och jag anför det inte som en ursäkt eller som något försvar. Men detta faktum är givetvis — eller bör vara — ett skäl för att inte känna alltför stark sorg över att vi inte nu lägger fram någon samlad trafikpolitikproposition. Det är uppenbart att när vi får de frågorna klara och remissbehandlade från trafikpolitiska utredningen, så blir det en fördel att få in det materialet i den samlade trafikpolitiska långtidslösningen. Beträffande vissa frågor som rör den regionala trafikförsörjningen är jag helt överens med Ingemar Konradsson om att vi bör sträva efter ett enklare bidragssystem. Vi bör naturligtvis se till att huvudmannafrågorna och koncessionsfrågorna löses på ett rationellt sätt. Det är inte rationellt i dag. Men vems är felet? Även i det avseendet är det ett arv från den gamla regimen, som mycket väl hade kunnat rätta till koncessionsfrågorna under många års regerande. Men det skall vi göra i samband med den trafikpolitiska propositionen. I det sammanhanget vill jag anknyta till vad Bertil Zachrisson sade i början av sitt inlägg, där han talade om att jag var ett av offren för den bedrövliga ekonomiska politik som den borgerliga regeringen fört. Men snälla Bertil Zachrisson! Vi är alla offer för resultatet av den be drövliga ekonomiska politik som den föregående regeringen förde och som nu blommar ut på ett så beklämmande sätt på så många områden. Det kommer förslag, herr Ingemar Konradsson, om en modernisering av YTF. Även det är en föråldrad lag som för länge sedan borde ha moderniserats. Vi hoppas att det sker under vårriksdagen. Vidare kommer det att framläggas förslag om ändring av bussbidragssystemet. Nu lyser lampan, så jag får i ett kommande inlägg ge de återstående kommentarerna till vad som sagts.

Herr talman! Herr Turesson säger att resandet med statens järnvägar har ökat. Jag hänvisade till statens järnvägars årsberättelse för det senaste året som jag fått i dag. Den visar ingen ökning. På längre sikt blir det kanske en ökning. A la bonne heure, jag accepterar detta, men får jag då säga till statsrådet och till statens järnvägar: Man bör vara rädd om de resenärer som man lyckats få under de här åren och se till att man får behålla dem och även få nya resenärer. Det är från den utgångspunkten vi i dag har diskuterat resemöjligheterna för människor med rörelsehinder och andra besvär. Under den gångna veckan har vi också erhållit ”rapport nr. 8 om välfärdens fördelning” i det här landet. Denna rapport visar att många människor är rörelsehindrade, inte minst gäller detta åldringarna. De är också ofta ovana vid att resa. Man har anledning att beakta deras situation när de nya vagnarnas utformning diskuteras. Statsrådet sade att de nya dörrarna, det blir en dörr i varje vagn, blir breda och mycket bättre än de gamla. Bredden ökar bara 11-16 cm, dvs. från 64—69 cm till 80 cm. Det är den förändring som sker, men den tar inte bort några köer vid vagnarna vid avstigning och inte heller vid påstigning — det skall vi ha klart för oss. Om man reducerar platsantalet i vagnarna med ett par sittplatser, har man möjligheter att utan större problem få ett tvådörrssystem i vagnarna. Jag har en ritning på vagnarna och vågar påstå att det förhåller sig på det sättet. Kommunikationsministern sade i sitt svar i dag att han i princip helt ställer sig bakom HAKO-utredningens förslag. Vidare lovade kommunikationsministern att om inte vagnarna blir bra, skall han verka för ändring av de levererade vagnarna. Här har en bred opinion påvisat brister i de nya vagnarna, bl.a. i fråga om dörrarna. Är det då inte bättre, herr statsråd, att göra ändringarna innan man börjar produktionen? Man är ju i dag medveten om att de är felaktiga. Representanter för samtliga partier har i dag anslutit sig till HAKO utredningens propåer, och alla har också varit ense om att riksdagen har det övergripande ansvaret för trafikmedlens utformning. Det gäller lagar och förordningar om trafiken, om fordonens utrustning och standard m.m. Självfallet måste då riksdagen ha ett ansvar för de kollektiva trafikmedlens utformning. Detta gäller också statens järnvägar. Statens järn vägar har monopol och måste därför se till att lösa sina uppgifter på ett riktigt sätt. Riksdagen är beredd att ta ett övergripande ansvar för en rikare och bättre vardag för medborgarna. Från alla håll har det sagts ifrån här i dag beträffande trafikmedlens utformning att personvagnarna måste få en mera ändamålsenlig utformning, att servicen och trivseln skall förbättras i vagnarna och att trafiksäkerheten skall beaktas. Det gör man om man rättar till de brister som påtalats här i dag — till gagn för alla resenärer. Jag skulle vilja rekommendera herr statsrådet att finläsa protokollet över dagens debatt. Det protokollet kommer att visa var riksdagen står. Jag hävdar också att ett statligt ämbetsverk skall underordna sig riksdagen. Vill verket inte detta, skall kommunikationsministern göra klart för den det vederbör att det är riksdagen som har det övergripande ansvaret. Det gäller alla statliga verk, oavsett vilken generaldirektör de har.

Herr talman! Det blir i detta samtal litet underliga kastningar mellan detaljspörsmål och principfrågor. Jag är inte den som bär skulden till det, och jag tycker att vi i framtiden borde försöka undvika en sådan ordning i debatter av detta slag. Jag vill återkomma till frågan om behovet av ett ställningstagande från regeringen till den regionala trafikplaneringen. Jag fattade inte riktigt vad kommunikationsministern sade alldeles nyss. Han framhöll att han inte skall komma tomhänt till riksdagen utan att det i någon oviss framtid skulle redovisas någonting på detta område. Det var inte alls något sådant jag frågade efter. Jag säger att vi nu behöver få en bedömning. En sådan är viktig av alla möjliga skäl, och jag redovisade några. Riksdagen behöver det ur rent demokratisk synpunkt för att få en uppfattning om grundvalen för det trafikpolitiska arbetet framöver. Man behöver det ute i regionerna när man skall ta itu med det utvecklingsarbete som herr Turesson nu initierar. Jag vill alltså i all vänlighet föreslå kommunikationsministern att han, i samband med att han utformar anvisningar för det nya regionala planeringsarbetet, redovisar sådana ställningstaganden från regeringen som jag efterfrågat, men naturligtvis inte bara avseende detaljer av olika slag utan också en övergripande planering. Det är rimligt att lämna en sådan redovisning, för att ändå någonting skall kunna göras i detta bedrövliga läge. De moderata studenterna har beskrivit den regering som vi nu är begåvade med som svårmodets regering, och den verkar stundtals vara totalt paralyserad i detta sitt ekonomiska svårmod. Jag skall inte ta upp det löjliga pratet om vem som har skulden till förhållandena. Ibland undrar man dock om herr Turesson verkligen företräder regeringen eller fortfarande är kvar i opposition. Han ger välmenande löften om att en mängd åtgärder skall vidtas och skäller sedan på den socialdemokratiska regeringen. Det är en ganska säregen debatteknik. Ta initiativ och gör någonting! Se åtminstone till att de jobb som kan göras utan ytterligare medelstillskott blir utförda, om ni nu inte har några pengar! Jag pekade på en sådan möjlighet inom kollektivtrafikens område, och herr Konradsson var också inne på det. Det går att ta upp frågan om huvudmannaskapet i regionerna utan att vi väntar på lösningen av de andra frågorna. Ingen vet ju när ni får pengar för att lägga fram några propositioner i de frågorna. Landstingsförbundet, som ju är närmast sörjande i detta fall, säger i sitt remissyttrande över länskortsutredningens förslag precis som utredningen att det är frågan om huvudmannaskapet — eller snarare bristen på ett sådant — som är proppen i reformarbetet. I Landstingsförbundets tidning går man t.o.m. så långt att man säger att det handlar mer om former än om pengar. Därför borde detta arbete komma i gång redan nu, allra helst som vi är medvetna om att det tar tid. Sedan några ord om propositionen om vägplaneringen, som jag inte hade tänkt komma tillbaks till. Herr Turesson beklagar att vi har tagit upp en diskussion om den frågan, men det är han själv som har inbjudit till den dansen genom att göra denna proposition till ett nummer i sitt försvar. Jag skall bidra med ett försök till förklaring av varför denna proposition har dykt upp. Den är helt enkelt nödvändig för att rätta till ett mycket dumt beslut som de borgerliga partierna drev igenom i riksdagen i fjol, nämligen att till vägverket överföra det s.k. 200 miljonersanslaget, som stod till regeringens förfogande. Om herr Turesson haft detta anslag till sin disposition i dag, hade propositionen delvis varit onödig. Den politik som skall föras är i stort sett densamma som förut. Vägplaneringen blir bara mer byråkratisk och mindre flexibel. Sanningen är den att propositionen främst är att betrakta som ett omstruktureringsförslag för att binda upp vägverket inom gällande resursramar, och den har mycket litet med en ny vägpolitik att göra. Men propositionen är intressant från en annan utgångspunkt. Den är nämligen ett utmärkt exempel på att det går att bryta ut delar ur en i och för sig önskvärd sammanhållen trafikreform. Och om det nu går att göra det på vägpolitikens område, varför gör Bo Turesson då inte det också på andra områden — på kollektivtrafikområdet och handikappområdet osv. — där det finns viktiga avsnitt som kan särbehandlas, för att därmed förbättra de ekonomiska reformerna när de kommer? Bo Turesson har en kollega i regeringen som tycker att man skall ersätta pengar med fantasi. Jag anser kanske att hon går litet för långt i sin entusiasm, men nog skulle det vara bra om kommunikationsministern prövade litet av hennes recept. Handlingsförlamning kan få förödande verkningar för framtiden. De handikappade skall stå över på grund av brist på pengar — det har vi fått reda på i dag, och jag har sagt vad jag tycker om det förut. HAKO-utredningens ganska blygsamma förslag har vi inte råd med, trots att de handikappade själva har satt just de här reformerna på kollektivtrafikområdet högst på sin lista. Men regeringens prioriteringar, herr Turesson, verkar för mig litet egendomliga. På ett annat område som ligger herr Turessons ansvarsområde nära, nämligen radioområdet, har regeringen dammat av ett gammalt förslag från televerket som skulle kunna ge organisationerna en egen radio. Det betackar sig nu de allra flesta organisationerna, bl.a. handikapporganisationerna, för. De vill inte ha en sådan radio. Men det de inte vill ha skall regeringen pracka på dem, det har den pengar till. Man kan verkligen undra hur det står till med samordningen och prioriteringarna inom regeringens kansli.

Herr talman! Jag fann ett engagemang hos statsrådet som bådade gott. Han lovade med viss emfas att verka för förbättringar av vagnarna, när några var i bruk. Det är alldeles klart att man kan se behov av förbättringar, när vagnarna väl är i bruk, men jag är helt övertygad om att mycket kan göras med dem för att öka bekvämligheten och åtkomligheten redan på ritningsstadiet. Med tanke på det engagemang som statsrådet visade här tror jag att de samtal som han avser att hålla redan pågår, jag har en känsla av att han bara inte talar om det. Det skulle vara bra, om statsrådet gjorde klart för oss att han verkligen har de här kontakterna — de kan ju förbättras efter de klara åsikter som har uttryckts här i riksdagen i dag. Visst är den här debatten något förvillande eller förvirrande — det beror på vem som säger det. Och det är den verkligen, även beroende på vad som sägs av dem som framhåller det. Jag tycker att både herr Zachrisson och herr Hugosson skryter väldigt mycket över vad den förra regeringen har gjort. Man märker hur kammen växer på dem för varje anförande de håller och ju längre de talar. Men vad är det den förra regeringen har gjort? Varför startade den detta omfattande utredningsarbete? Innan det utredningsarbetet kom i gång krävdes det kraftiga påtryckningar från den dåvarande oppositionen om att man verkligen skulle se över den statliga trafikpolitiken. Den regeringen hade sannerligen brist på fantasi när det gällde vad den skulle ta itu med. Den behövde en riktigt ordentlig spark för att komma i gång med utredningsarbetet. Herr Zachrisson har fräckheten att säga att det ekonomiska läget är en följd av vad den nuvarande regeringen har ställt till med. Man saknar ord för att kunna bemöta sådant; det är en fräckhet så djup att herr Zachrisson, med den heder han i övrigt visar, borde rodna medan han talar. iu Att på nytt ta upp de 200 miljonerna för ett statsrådsstyre tycker jag verkligen är att visa brist på fantasi. Har några pengar vållat problem, är det väl de särskilda anslagen! Och jag tänker mig att de skulle vålla ännu större problem i dag.

Herr talman! Det kanske ändå finns vissa utsikter att herr Turesson börjar tänka om, såsom jag avslutningsvis i mitt förra inlägg uppmanade honom att göra. Jag skall återkomma till det. Han säger nu att de nya vagnarna inte är bättre för en viss grupp, nämligen för de rullstolsbundna. I sitt interpellationssvar säger han att ”den allmänna målsättningen om integrering av de handikappade i samhällslivet bör vara en självklar utgångspunkt vid utformningen av trafikpolitiken”. Jag vill fråga statsrådet om inte också de handikappade kan göra anspråk på denna integrering. De som är rullstolsbundna torde tillhöra de grupper som allra bäst behöver samhällets stöd. Denna integrering skall inte bara vara ett vackert talesätt, som vi som har våra lemmar i behåll använder oss av ibland, utan jag anser att det ligger makt uppå att se till att vi verkar för att denna integrering även inkluderar de rullstolsbundna. Jag måste säga att det förvånar mig att herr Turesson vidhåller att de här nya vagnarna i väsentliga avseenden skulle vara bättre än de vagnar vi nu känner till. Såvida jag har uppfattat honom riktigt har han nämnt bara en enda förbättring, nämligen att fotstegen är lägre och att det följaktligen är lättare att ta sig upp på dem och att dörrarna är några centimeter bredare. Detta är bra, men det uppväger inte den omständigheten att man måste nöja sig med en inoch utgång. Varför inte sätta dessa förnämliga dörrar i båda ändarna på vagnarna, såsom vi har det i dag? Det skulle innebära större trivsel och bättre säkerhet för de resande. Kommunikationsministern lovar nu att verka för ombyggnad av vagnarna någon gång i framtiden. Jag vet ju inte om han blir i tillfälle att lösa in den växeln; jag är litet tveksam på den punkten, måste jag tillstå. Hur som helst tror jag det är klokare att tänka först och handla sedan, dvs. att göra en konstruktion som man kan påräkna kommer att fylla de krav som man kan ställa. Sedan gav herr Turesson ett löfte om att han skall uppdra åt SJ att låta arbeta fram en ny konstruktion, som väl skulle vara speciellt anpassad för de handikappade, om jag förstod saken rätt. Det är också utmärkt, men det kan inte motivera den försämring för den stora breda resandekåren som här kommer att ske. Jag tycker att herr Turesson i någon mån ägnar sig åt att tala med kluven tunga. Särskilt som han i sitt interpellationssvar har hämtat näring i HAKO-utredningens förslag tycker jag att det naturliga hade varit att han hade slutat med ett löfte om att han skall, utifrån sin utgångspunkt och de möjligheter han har — och de är inte så små just nu — söka verka för att vi får vagnar som sedan inte behöver byggas om. Min sista maning till kommunikationsministern — jag hoppas att det också blir mina sista ord i den här debatten — måste bli att han snarast bör medverka till att genomföra HA KO-utredningens förslag. Då är jag övertygad om att de här vagnarna, såsom de i dag är tänkta att utföras, inte kommer till utförande.

Herr talman! Kommunikationsministern säger fortfarande att de nya vagnarna blir väsentligen mycket bättre för människorna. Jag kan väl medge att det sker en del tekniska förändringar av vagnarna, men i stort sett innebär vagnarna en försämring för samtliga resenärer. Man ökar ju antalet sittplatser. I andraklassvagnarna blir det ytterligare 26 sittplatser och i förstaklassvagnarna ytterligare 18 sittplatser. Avståndet mellan stolarna minskar. Det blir alltså trängre i vagnarna, och det blir svårare, inte bara för handikappade utan också för familjer med barn och för många äldre människor, att ta sig fram i vagnarna. Ett allvarligt fel är också att det endast blir en inoch utgång. I detta ligger en stor säkerhetsrisk. Jag ställde en fråga i mitt första inlägg till kommunikationsministern: Vad händer om det börjar brinna i en fullsatt vagn i den del där dörren finns? Jag tycker att kommunikationsministern skall tänka på det litet grand. Det är förvånande att det inte finns någon myndighet som ingriper mot detta, för det är ju helt fantastiskt att man vågar införa en vagn av den här typen. Mot slutet av sitt anförande medgav herr Turesson att det inte blir bättre för rörelsehindrade. Jag vet att SJ-ledningen har sagt att rörelsehindrade personer inte har på tåg att göra, och efter herr Turessons inlägg får jag den uppfattningen att det också är kommunikationsministerns mening. Jag förstår att herr Turesson är något på reträtt, för han kastade slutligen fram ett förslag om att departementet tillsammans med SJ-ledningen skulle utveckla en vagnstyp där man tar hänsyn till de handikappades behov. Jag misstänker att man på det sättet vill vinna tid. Det är helt onödigt att plocka fram en sådan här vagnstyp, för det finns redan ritningar, modeller och uppslag över hur man skall handikappanpassa en tågvagn. Det behövs inte något ytterligare utvecklingsarbete. Under tiden man utreder ytterligare bygger man ju de här 150 vagnarna färdiga. Herr Turesson hänvisar beträffande det ekonomiska läget till arvet. Jag tycker att det är svagt att föra en sådan argumentation. Regeringen är ju frikostig i så många andra avseenden. Man har genomfört stora skattelättnader för höginkomsttagarna, och man delar ut frikostiga bidrag till näringslivet. Man sänker arbetsgivaravgiften. Spelet om kärnkraften kostar många miljarder, mångdubbelt mer än vad som behövs för att genomföra de förslag det här gäller. Har man pengar att dela ut till dessa grupper, då tycker jag att man också har pengar att genomföra HAKO förbättra kollektiv utredningens förslag — för det är viktiga förslag. Det gäller möjligheten för många människor att åka kollektivt i vårt land, att leva aktivt i samhällslivet. Jag tycker att herr Turesson skall ta sig en ytterligare funderare på detta, för det är en synnerligen viktig fråga.